Herr talman! Herr Karlehagen har frågat mig vilka åtgärder jag bedömer som nödvändiga för att förbättra vård miljön för patienter inom långtidssjukvården. Låt mig från början understryka att det är mycket viktiga frågor om åldringsvården som tas upp i interpellationen. Det är därför också frågor som under de senaste åren alltmer har ställts i centrum för ökade insatser från samhällets sida. Den fortgående ökningen av antalet hemsamariter i den sociala hemhjälpen, bostadsförbättringslånen för åldringarna och det ekonomiska stödet för anhöriga som vårdar åldringar i hemmet är exempel på sådana insatser i den öppna åldringsvården. Vi är säkert överens om att dessa insatser för att ge de gamla möjlighet att så långt som möjligt bo kvar i sina egna hem innebär den mest personliga vårdmiljön inom åldringsvården. Denna utveckling har samtidigt medfört att de som i dag vårdas på ålderdomshemmen och särskilt långtidssjukhemmen över lag är åldringar som kräver ganska omfattande vårdinsatser. När det gäller vårdmiljön på långtidssjukhemmen har personaltätheten därför blivit en allt viktigare faktor. Det är en fråga som har uppmärksammats av sjukvårdshuvudmännen, och efter vårdtyngdsmätningar har personalinsatserna ökats betydligt. Många sjukvårdshuvudmän håller just nu på med att utarbeta förslag till en ännu starkare personalinsats på långtidssjukhemmen. Jag vill för min del understryka att det bl.a. inom denna del av den offentliga sektorn behövs större personalresurser trots de personalökningar som redan skett. Som jag nämnt vid riksdagens behandling av socialhuvudtiteln har därför socialdepartementets sjukvårdsdelegation, där bl.a. landstingsoch kommunförbunden är representerade, nyligen beslutat tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att analysera personalbehovet inom socialvårdsoch sjukvårdssektorn. Jag vet att arbetsgruppen kommer att ägna särskilt intresse åt personalbehovet inom långtidssjukvården. Långtidssjukvårdens innehåll behöver utvecklas även i andra hänseenden. Personalutbildningen är här en viktig fråga. Sedan ett par år tillbaka har Landstingsförbundet i gång en fortbildningsverksamhet som skall ge alla personalkategorier inom sjukvården ökade kunskaper i praktiskt tillämpad patientpsykologi och som har till mål att förbättra relationerna mellan personal och patienter och patienters anhöriga. Det är en utbildningsverksamhet som har särskild tyngd när det gäller långtidssjukvården. För bl.a. personalen i långtidssjukvården har Landstingsförbundet också utarbetat ett särskilt studiematerial som syftar till att i de svåra situationer personalen ofta ställs inför ge ökade möjligheter till en varm individuell kontakt med den sjuke och dennes anhöriga. Jag vill i detta sammanhang också nämna att en utredning som jag nyligen tillsatt har till uppgift att pröva vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att underlätta kontakterna mellan de för sjukvården ansvariga och patienterna. Utredningen skall knyta an till den sjukvårdspolitiska målsättningen att decentralisera sjukvården och till strävandena att förbättra närservicen och kontinuiteten inom hälsooch sjukvården. Den skall söka finna lösningar som kan genomföras genom vederbörande sjukvårdshuvudmans försorg och som är utformade på ett sådant sätt att de mänskliga kontakterna mellan patienten och de för sjukvården ansvariga underlättas och att kontinuiteten i kontakterna mellan patient och läkare upprätthålls. En viktig princip vid omsorgen av människor med långvarigt och kontinuerligt vårdbehov måste också vara att dessa får möjlighet att framleva sitt liv under så normala betingelser som möjligt. Sjukvårdshuvudmännen har fäst stor vikt vid detta, bl.a. genom att vid planeringen decentralisera långtidssjukvården och så långt som möjligt anknyta den till patientens hemmiljö. Därigenom kan skapas ökade möjligheter för långtidssjukvårdens patienter att behålla kontakten med personer i den tidigare hemmiljön. Patientens personliga önskemål kan då i större utsträckning tillgodoses samtidigt som kravet på adekvat vårdform beaktas. Hos många landsting har man därför i dag som principiell målsättning att det inom varje kommun på sikt skall finnas minst ett långtidssjukhem. Det är en grundtanke som också överensstämmer med principen att i första hand primärvården skall ansvara för hälsotillståndet hos befolkningen inom ett givet betjäningsområde. Långvarigt sjuka patienter skall självfallet vara likställda med den övriga befolkningen när det gäller tillgång till alla sjukvårdsresurser. Även om vissa långtidssjuka patienter kräver vårdresurser som inte kan tillgodoses på ett lokalt sjukhem är det uppenbart att huvudgruppen kan få adekvat vård vid ett decentraliserat långtidssjukhem. Denna princip har också framförts i socialstyrelsens under förra året framlagda förslag till strukturprogram för hälsooch sjukvården. Den redogörelse jag nu lämnat visar att det behövs en rad pågående och planerade åtgärder för att åstadkomma en god vårdmiljö inom hela åldringsvården och då inte minst inom långtidssjukvården. Utöver de insatser som redan gjorts planeras ytterligare åtgärder, som det enligt min mening är viktigt att kunna genomföra.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

Enligt socialstyrelsens principprogram för hälsooch sjukvården inför 1980-talet ökade antalet platser inom långtidssjukvården med omkring 15 000 under 1960-talet. Samtidigt ökade antalet platser vid ålderdomshemmen med i runt tal 17 000. Samma tid ökade antalet personer i åldern 70 år och äldre med 140 000. För perioden 1970-1985 förutses en ökning med 240000 personer inom detta åldersintervall. I en situation som präglas av en kraftigt ökad efterfrågan på långtidssjukvård är det självfallet nödvändigt att huvudmännen försöker skapa så många vårdplatser som möjligt. Det rent kvantitativa behovet måste tillgodoses. Om man dessutom tar hänsyn till sjukvårdshuvud männens ekonomiska situation, så inser man lätt svårigheterna när det gäller att hävda den kvalitativa aspekten på vården. Ett ganska effektivt sätt att göra besparingar är att försöka hålla nere personaltätheten. Och ytligt sett är detta möjligt inom långtidsvården, därför att den medicinska utredningsverksamheten är av en ganska ringa omfattning. Men en restriktiv personaltilldelning går obevekligen ut över kvaliteten på omhändertagandet av de långtidssjuka. Jag noterar därför med tillfredsställelse socialministerns upplysning om att många sjukvårdshuvudmän utreder möjligheten till en starkare personalinsats på långtidssjukhemmen. Vad man inte får glömma är att långvården ju har en annan funktion än den rent sjukvårdande. Den skall ju dessutom erbjuda patienten en hemmiljö. Det ligger i begreppet ”vård i hemliknande miljö” att patienten inte bara skall ha en god materiell omvårdnad. Vården skall också förmedla den medmänskliga kontakt och emotionella omsorg som vi vanligen förknippar med begreppet hem. För att detta skall bli möjligt måste personalen ha tid att ägna sig åt patienten. Vi kanske för att komma till rätta med detta problem måste försöka finna nya lösningar. Kanske skulle man inom långtidsvården behöva introducera någon ny personalkategori, som inte skulle engageras i det vanlig vårdarbetet, utan få i uppgift att ägna sig mer åt aktivering och personlig omvårdnad av patienten. Här skulle också arbetsmarknadspolitiska synpunkter kunna komma in i bilden. Vi har t.ex. ett betydande antal kvinnliga arbetssökande i medelåldern som det är svårt att bereda utrymme för på arbetsmarknaden. Många av dessa skulle säkert kunna få en meningsfull uppgift inom långtidssjukvården. Men vårdstandarden är inte bara en fråga om personaltäthet. Vårdpersonalen måste uppleva att arbetsuppgifterna är stimulerande. Jag nämnde i min interpellation att tjänstgöringen inom långtidsjukvården är påfrestande inte minst i psykiskt hänseende och att personalen går miste om den stimulans som det innebär att se patienter snabbt förbättras, såsom ofta sker på akutklinikerna. Det är därför nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt personalens situation. Jag noterar att socialministern fastslår att personalutbild ning är en viktig fråga. Naturligtvis behöver man inte ifrågasätta sjukvårdshuvudmännens goda ambitioner när det gäller att åstadkomma en kvalitativt högtstående långtidssjukvård.

Herr talman! De frågor vi diskuterar i dag är väsentliga. Jag har understrukit det i mitt interpellationssvar. Frågorna är självfallet inte nya — de har följt oss länge. Det är alldeles riktigt som här påpekas att inte minst med hänsyn till det starkt stegrade antalet åldringar måste insatserna i hög grad förstärkas på olika sätt. Jag vill erinra om att i mitten på 1960-talet lade vi fast ett program för åldringsvårdens utbyggande. I det programmet ingick bl.a. speciella åtgärder från statens sida för att stödja och stimulera utbyggnaden av åldringssjukvården. Resultatet kan vi också notera — vi har haft en positiv utveckling på området. När det i dag gäller sjukvården så finns det utöver akutvården ca 110 000 platser på ålderdomshem och sjukhem. År 1965 var siffran 80 000. Vårdmöjligheterna förbättras sålunda på området, men alltjämt föreligger stora behov. Vi kan också konstatera att antalet heltidstjänster inom sjukvårdssektorn har ökat med mellan 4000 och 50 000 under den senaste tioårsperioden. Trots denna kraftiga personalökning inom sjukvårdssektorn behövs ytterligare insatser för att förbättra vården framför allt av åldringarna. Som jag har omtalat i mitt svar har en arbetsgrupp nyligen fått i uppdrag att ta upp frågan om personalbehovet bl.a. inom långtidsvården. En första rapport härom beräknas föreligga före årets slut. Åldringsvården har många aspekter, och det gäller att i varje led aktivisera verksamheten. Inte minst viktiga är insatserna på den öppna vårdsidan. Här har — jag vill gärna understryka det — från kommunernas sida betydande insatser gjorts. År 1965 kunde 145 000 äldre och handikappade utnyttja den sociala hemhjälpen. År 1974 omfattar den sociala hemhjälpen 340 000 personer. Antalet hemsamariter och hemvårdare har ökat från 23 400 till ca 82 000 år 1973. Vi har satt in särskilda stimulansåtgärder för att ytterligare möjliggöra för kommunerna att öka personaltätheten på denna viktiga sektor av den öppna åldringsvården. Jag vill gärna understryka vad interpellanten framhöll om värdet av att vi inte minst inom långtidssjukvården kan åstadkomma bästa möjliga miljö.

Långtidssjukvården är en av de stora och centrala frågorna inom vårdsektorn, och därför har den också prioriterats i olika led. Långtidsvården har förtursrätt i många avseenden. Det gäller sjukhusbyggandet, frågan om läkartilldelning etc. Kommunerna och landstingen som sjukvårdshuvudmän är medvetna om sitt ansvar i detta avseende. Jag är övertygad om att kommunerna och landstingen i fortsättningen i hög Nr 78 grad kommer att söka aktivisera och bygga ut verksamheten. Det är också Fredagen den NABelger 10 maj 1974 Herr Karlehagen har i sin interpellation efterlyst vad vi kan göra från samhällets sida för att förbättra vårdmiljön inom långtidssjukvården, och jag har i min tidigare redovisning också utförligt svarat på de frågor som har ställts. Jag kan självfallet inte här ta upp statsbidragsspörsmål etc. De får behandlas i sitt särskilda sammanhang. Men jag är ense med interpellanten om värdet av aktivisering och utbyggnad av denna utomordentligt viktiga vårdsektor.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag vill medverka till att en allsidig utredning kommer till stånd i fråga om planerad anskaffning av mark för skjutfält för I 2 i Karlstad och att inga beslut dessförinnan fattas från vare sig de militära myndigheternas eller statsmakternas sida. Jag skulle kunna nöja mig med att svara ett kort ja på interpellationen. Den handläggningsordning som tillämpas i frågor om anskaffning av mark till försvarets övningsoch skjutfält innebär nämligen att det alltid görs en sådan allsidig utredning som herr Jonasson avser innan frågan prövas i departementet. Jag vill dock lämna en kortfattad redogörelse för handläggningsläget när det gäller frågan om skjutfält för I 2. Utredningsverksamheten har endast påbörjats genom de militära myndigheternas försorg. Jag har inhämtat att militärbefälhavaren för Bergslagens militärområde på uppdrag av chefen för armén har verkställt en utredning, vid vilken åtta olika alternativ undersökts. Utredningen har i januari 1972 överlämnats till chefen för armén, varvid militärbefälhavaren har förordat ett alternativ som innebär utvidgning av regementets nuvarande skjutfält vid Örnäs. Såväl militärbefälhavaren som chefen för armén har haft kontakter i frågan med de regionala och lokala myndigheterna samt i viss utsträckning med andra berörda. Chefen för armén har ännu inte tagit någon slutlig ställning till militärbefälhavarens förslag. Om och när chefen för armén lägger fram förslag i frågan kommer jag att på sedvanligt sätt överlämna detta till försvarets fastighetsnämnd för vidare utredning. Vid denna utredning kommer samtliga av förslaget berörda intressenter att beredas tillfälle att framföra synpunkter och önskemål. Först sedan nämnden slutfört sin utredning tar jag ställning i frågan. Om regeringen på min anmälan finner att föreslaget markförvärv bör komma till stånd underställs frågan riksdagens prövning. Jag anser att denna handläggningsordning innebär full garanti för att frågan om markanskaffning för ett skjutfält för I 2, antingen det skulle bli fråga om att utvidga Örnäs skjutfält eller att skaffa mark på annan plats, kommer att bli allsidigt 135 belyst och att berörda civila intressen kommer att bli vederbörligen beaktade.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Frågan om utvidgning av Örnäs skjutfält utanför Karlstad har vållat mycken oro bland befolkningen i de bygder som berörs. Enligt uppgifter i pressen skulle det planerade skjutfältet få en areal som är cirka åtta gånger större än den nuvarande. I de relativt rikt befolkade bygder som det här gäller måste den storleken 'bli svår att uppnå utan att människornas möjligheter att röra sig i området kraftigt hämmas. Karlstad med omnejd är Värmlands befolkningsrikaste område. Skogsområdet, dvs. triangeln Deje—Forshaga—Kil, är inte särskilt stort, och det frekventeras allt starkare med hänsyn till de fritidsoch rekreationskrav som alltmer gör sig gällande. Att denna kraftiga utvidgning av fältet, som går fram till Fryken, får svåra följder kan man förstå. Lantbrukare, fritidshusägare, Dömle stiftsgård och Dömle slalomklubb m.fl. kommer, därest den stora utvidgningen blir av, att drabbas hårt, och de har också på olika sätt framfört sina farhågor. Av opinionen att döma torde människorna ha retat sig mest på att alltför få — om ens några — kontakter har tagits med ortsbefolkningen, alltså med markägare o. d. Kils kommun, som berörs mest, har blivit informerad om utbyggnaden, bl.a. i samband med presentationen av den fysiska riksplaneringen 1972. Den utvidgning det då var fråga om var ej alls av den omfattning som nu föreslås. Någon information i övrigt torde inte ha skett. Frågan har haft för mycket av hemlighetsmakeri över sig. Den breda allmänheten, som så kraftigt berörs, blev — som vi säger — tagen på sängen när förslaget presenterades. Alla är väl medvetna om militärens behov av utökade övningsmöjligheter. Örnäsområdet är lämpligt som övningsfält, men om framtiden kräver ett större område måste man enligt min mening söka en annan lämplig plats. En öppen diskussion i frågan är nödvändig, och man måste förutom till de militära intressena även ta hänsyn till näringsliv, fritidsoch naturvårdsintressen m.m. Det får inte bli så att en statlig myndighet klassar området som rekreationsområde och en annan omintetgör detta. Detta var anledningen till min interpellation. I svaret säger försvarsministern att regionala och lokala myndigheter kontaktats liksom ”i viss utsträckning” andra berörda. Det är de sistnämnda som i högre grad borde ha hörts, men de parterna har själva fått ta initiativ till information. Det gäller bl.a. LRF. Försvarsministern har dock givit uttryck för att det skall bli en demokratisk handläggning av frågan i fortsättningen, och det är bra. Chefen för armén har ännu inte tagit slutlig ställning till militärbefälhavarens förslag. onödiggöra utvidgningar av militära övningsfält. Det var ett bra beslut. Men detta har vi givetvis inget resultat av ännu. Innebörden är dock klar. Man måste göra något åt dessa frågor. Motionens yrkande nr 2, som innebar att man i avvaktan på utredning ej skulle ta ställning till utvidgningar av militära övningsfält, avslogs — det var tråkigt. Nu skall Örnäsförslaget tydligen överlämnas till försvarets fastighetsnämnd för vidare utredning. Då skall alla intressenter beredas tillfälle att framföra synpunkter och önskemål. Sedan nämnden slutfört sin utredning skall försvarsministern ta ställning i frågan. Därefter blir det regering och riksdag som får besluta. Jag vill uttala den förhoppningen att det inte är för sent för eventuella ändringar och hänsynstaganden när de berörda intressenterna skall få framföra sina synpunkter. De kommunala representanterna bör då också få säga sin mening. Alla intressenter — kommunala myndigheter, privatpersoner och föreningar — borde ha fått ge sina synpunkter till känna på planeringsstadiet. Jag vill dock, herr talman, betrakta försvarsministerns svar som positivt, och jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! I går diskuterades försvarsutskottets betänkande i anslutning till fjärde huvudtiteln i årets statsverksproposition, och där behandlades ju också den motion som herr Jonasson åberopar. Nu har jag fått i uppdrag av utskottet att försöka att på ett så tidigt stadium som möjligt undersöka det markbehov som kan föreligga vid de olika förbanden. Det förefaller mig som om det skulle vara lämpligast att man gör detta i samband med den översyn av försvarets fredsorganisation som skall ske — och som fortlöpande sker. Samtidigt som man bedömer möjligheterna till utbildning vid ett förband kan man då tidigt göra klart för sig vilka förutsättningar som finns för att vid förbandet bedriva övningar på ett realistiskt sätt och vilka förutsättningar som således finns för markförvärv i anslutning därtill. Eftersom herr Jonasson berörde denna motion vill jag säga att det förefaller mig som om man får försöka lösa problemet på det sättet. Men jag vill samtidigt peka på att det är ganska naturligt att en förbandschef, som har ansvar för verksamheten, ständigt ställer sig frågan: Vilka förutsättningar kan vi ha att utöka våra möjligheter att bedriva realistiska övningar? Men även om han har sådana föreställningar och även om han skulle ha stöd av militärbefälhavaren — kanske också i sista hand av vapengrenschefen — så har vi den ordningen att vi måste disponera de för markförvärv tillgängliga medlen på ett så rättvist sätt som möjligt. De medel som står till förfogande för markförvärv är begränsade. Vi kan inte gå fram med så omfattande förvärv som en del önskar. Den ordning vi har betyder ju att man kan gå in i mera seriösa förhandlingar först i det ögonblick då det verkligen blivit dokumenterat att försvaret måste bygga ut verksamheten på ett ställe och vi anser oss ha resurser för denna utbyggnad. Jag gav i mitt svar en redogörelse för den ordning som tillämpas, och jag skulle tro att vi i stort sett får se till att behålla denna ordning också i framtiden.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för de synpunkter han anförde i första delen av sitt senaste inlägg. Jag hoppas att det skall bli möjligt att den vägen få en sund lösning av problemen. Jag är medveten om, herr talman, att det i många fall är svårt att ta hänsyn till alla föreliggande omständigheter. Men jag har med min interpellation velat peka på dessa förhållanden, och jag vill alltså framhålla att det är kanske allra bäst om man på ett så tidigt stadium som möjligt tar i beaktande alla synpunkter och för en dialog med de människor det vederbör. Då har man väl den största möjligheten att få ett samförstånd i de här frågorna.
Herr talman! Jag håller gärna med om att det är önskvärt med en sådan här dialog. Men jag vill också påpeka att det är viktigt att man inte går ut och ger vare sig löften eller förespeglingar av något slag förrän man verkligen har anledning räkna med att regeringen och i sista hand riksdagen godkänner ett förvärv. Ty den situationen har ju också uppkommit att människor blivit besvikna över att en affär inte kommit till stånd, och de har kanske med viss rätt kunnat säga: Vi förespeglades faktiskt att vi skulle ha möjligheter att sälja fastigheten — det har påverkat våra dispositioner, inriktning av markanvändningen osv. Jag pekar på detta för att visa att det här är inte ett ensidigt problem, utan man måste också vara noga med att inte på ett alltför tidigt stadium och på alltför lösa boliner ge sig in i vittgående diskussioner. Det vore mycket olyckligt om man gjorde det.
Herr talman! Det är helt klart att de förhållanden som försvarsministern pekar på kan uppstå. Det blir alltid fallet vid sådana här tillfällen. Men vad jag vill framhålla är att när människor helt plötsligt, utan att ha blivit tillfrågade, bl.a. genom pressen får reda på de planer som föreligger, så blir de kanske konfunderade och svårare att resonera med än om kontakt tagits från början.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd medverka till en ökad dispensgivning från hämtningsskyldigheten i den kommunala renhållningslagen. s.k. dispens. I motiven till bestämmelsen uttalas bl.a. att sådan dispens kan avse avfall från viss bebyggelse, t.ex. lantgårdar, om avfallet kan tas om hand på betryggande sätt eller särskilda svårigheter föreligger att hämta avfallet, t.ex. på grund av platsens belägenhet eller vägförhållanden. Normalhälsovårdsordningen, som flertalet kommunder antagit, förbjuder behandling på fastigheten av sådant avfall som kommunen skall forsla bort. Hälsovårdsnämnden har dock möjlighet att på ansökan medge undantag därifrån genom att tillåta att fastighetsägaren själv komposterar eller på annat sätt slutbehandlar avfallet. I sådana fall behövs ingen dispens av länsstyrelsen. Det är vidare kommunen själv som beslutar på vad sätt och med vilka tidsintervaller som avfallet skall hämtas. Jag är medveten om den kritik som på sina håll riktats mot renhållningslagstiftningen. Kritiken avser tillämpningen av den lag som riksdagen antog år 1970 och som trädde i kraft år 1972. På grund av denna kritik har jag, trots att lagen endast varit i kraft drygt två år, givit i uppdrag åt en särskild arbetsgrupp för avfallsfrågor att med förtur göra en översyn av den praktiska tillämpningen av lagen. Arbetsgruppen kommer att avsluta sitt arbete före sommaren. Jag vill emellertid redan nu framhålla att jag är beredd medverka till att kommunerna, som även i fortsättningen bör ha ansvaret för lagens tillämpning, ges möjlighet att tillämpa lagen på sådant sätt att såväl miljövårdsintresset som enskilda medborgares rimliga önskemål kan tillgodoses.

Herr talman! Enligt min bedömning är det både vidsynthet och sunt förnuft i det svar som statsrådet Lundkvist här har givit på min interpellation. Jag är nöjd med svaret och vill kort och gott till statsrådet säga ett hjärtligt tack för detsamma.

Herr talman! Den ambitiösa och kanske enligt mångas mening överambitiösa renhållningslag som vi sedan ett par år har här i landet har mötts av ganska stark kritik. Från moderata samlingspartiet har vi i motioner såväl till fjolårets som till årets riksdag framfört förslag som enligt vårt förmenande skulle innebära fördelar för de enskilda hushållen och även för kommunerna, utan att lagens intentioner därmed på något sätt skulle eftersättas. Detta interpellationssvar ger goda förhoppningar om förbättringar i det avseendet, och även jag vill därför här helt kort uttala ett tack till statsrådet för det lämnade svaret.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig dels om jag är informerad om det allvarliga miljöhot som Torne älvs mynningsområde och Haparanda skärgård utsättes för genom vissa industrier, dels om jag vill kommentera de möjligheter den nordiska miljöskyddskonventionen ger i syfte att uppnå samordnande åtgärder från svensk och finsk sida i syfte att komma till rätta med i interpellationen berörda olägenheter. Statens naturvårdsverk har uppmärksammat föroreningsproblemet och i skrivelse till finsk myndighet påtalat detta. Den nordiska miljöskyddskonventionen, som undertecknades den 19 februari 1974, har ännu inte trätt i kraft. Konventionen kommer dock inte att vara tillämplig om miljöskadlig verksamhet regleras genom särskild överenskommelse mellan två eller flera fördragsslutande stater. Denna undantagsbestämmelse syftar bl.a. på gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland, som trädde i kraft den 1 januari 1972. Överenskommelsen innehåller en utförlig reglering i fråga om byggande i vatten, vattenreglering, fiske och skydd mot vattenförorening inom ett område som omfattar gränsälvarna med tillflöden, sidoflöden och särskilda utflöden samt skärgårdsområdet utanför Torne älvs mynning. Regleringen bygger i fråga om skydd mot vattenförorening på gällande svensk rätt. För tillämpning av överenskommelsen finns en gemensam finsk-svensk gränsälvskommission. Kommissionen prövar i de nationella myndigheternas ställe tillståndsoch ersättningsfrågor samt handhar tillsynsuppgifter och administrativa funktioner. Den nordiska miljöskyddskonventionen är således inte tillämplig i fråga om de vattenföroreningar som avses i interpellationen. I sammanhanget vill jag framhålla att endast störningar som regleras genom gränsälvsöverenskommelsen är undantagna. Skulle exempelvis det planerade stålverket på den finska sidan av gränsälven medföra störning av omgivningen även genom luftförorening, är miljöskyddskonventionen tillämplig på luftföroreningen. Gränsälvskommissionen har under hand underrättats om att en tillståndsansökan från det finska företaget Outokumpu OY kommer att inlämnas i augusti månad i år. Avsikten synes vara att föroreningsfrågorna skall lösas gemensamt för såväl ferrokromfabriken som det nya stålverket. Kommissionen kommer därvid att höra sakkunniga myndigheter i de båda staterna för att få underlag för sin bedömning av vilka villkor till skydd för miljön som skall uppställas.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

Det hade varit intressant att få veta om man från finsk sida har kommenterat de olägenheter som det finska företaget redan har ställt till med och om man från finsk sida givit någon antydan om att man verkligen vill ta itu med dessa frågor. Jag förmodar att någon form av skriftväxling har ägt rum Att den nordiska miljöskyddskonventionen inte kommer att gälla i detta sammanhang var en överraskning, åtminstone för mig, men så är det tydligen. Det viktigaste är dock att målsättningen i den nordiska miljöskyddskonventionen kommer att gälla även för gränsälvskommissionens fortsatta arbete. I svaret klargörs att undantaget bara gäller vattnet. Däremot gäller det inte om det planerade stålverket skulle ge upphov till luftföroreningar. Ja, den möjligheten finns också, och då gäller det att handla med kraft. Erfarenheter från svensk sida visar nämligen att järnförädling kan ge upphov till mycket svåra luftföroreningar. Vi kan ta NJA i Luleå som exempel. Där är luftföroreningarna visserligen nu på väg att elimineras, men under många år har det smutsats ned i Luleå med omgivningar på ett mycket allvarligt sätt. Utrustar man inte det nya stålverket på den finska sidan med ordentliga reningsanordningar, kommer Haparanda stad med omgivningar med all säkerhet att få ta emot ett stoftnedfall från ovan som säkert inte kommer att förbättra de mellanfolkliga relationerna. Jag har i interpellationen redan skildrat vad som har hänt vid denna gränsälv och talat om hur allvarligt detta har uppfattats av befolkningen i området. Det är bra om det nu kommer att göras något, men det som redan har skett är allvarligt nog. Ferrokromverket i Röyttä har alltsedan sin tillkomst tillåtits spy ut mängder av vattenförstörande metaller och gifter utan att man från vare sig finskt eller svenskt håll gjort något för att förhindra skadegörelsen. Det saknades inte varningar redan när företaget utan vidare anlade detta ferrokromverk, och de som varnade blev sannerligen sannspådda. Sedan jag gjordes uppmärksam på saken har jag fått många vittnesbörd om hur det blivit sedan den anläggningen kom till. Fiskare berättar om beläggningar på nät, på ryssjor och på båtar. Nedsmutsningen har spritt sig långt, och man har sagt att den haft en menlig inverkan på fisket. Det anser yrkesmännen här är obestridligt. Det är gåtfullt att detta kunnat fortgå under så lång tid utan att myndigheterna försökt göra något. Det är självfallet inte det finska företagets ensak, hur man bär sig åt med gemensamma vatten. Vi får nu hoppas att det är möjligt att tvinga fram en ordentlig rening av det som släpps ut från det befintliga ferrokromverket. Men det är bråttom. Haparanda skärgårds fiske och vattenfauna håller på att åsamkas mycket stora skador. Men det handlar inte bara om vad som redan har skett. Nervositeten för vad som kan komma att hända efter den väntade lokaliseringen av det nya stålverket till Torneområdet är redan stor. Gränsälvskommissionen har redan beviljat Outokumpu rätt att ta enorma mängder vatten från både älven och havet. Det skall man ha till kylningen. Men alla vet att det också kommer att släppas ut en massa använt kylvatten, och det är då frågan uppstår: Planeras det ordentlig rening så att de skador som redan har uppstått inte blir sju resor värre? Jordbruksministern sade i svaret att han tror att detta är avsikten och att reningsproblemen skall lösas gemensamt för båda anläggningarna. Vi hoppas verkligen att så blir fallet. Det får inte bli så att man går lika lättsinnigt till väga i fortsättningen som man gjort när det gällt ferrokromverket. Vi måste vara rädda om de vatten vi har. Haparanda skärgård är på många sätt en klenod, och dessutom en matnyttig klenod. Fisket har av tradition en stark ställning, och det är ännu många som helt eller delvis försörjer sig på fiske. I interpellationssvaret återges vad man har för uppfattning om vad som eventuellt kommer att ske. Då får man kanske också tänka på att det finns fler syndare än den finska industri som här har nämnts. Det finns självfallet ingen anledning att från svensk sida försöka stoppa uppförandet, om det nu skulle vara möjligt, av det finska stålverket — lika litet som man går emot Stålverk 80 i Luleå. Men vad som kan krävas både från svensk och finsk sida är att man överger den utredningsfilosofi som innebär att man tror att man kan släppa ut hur mycket föroreningar som helst i Östersjön och Bottenviken. I sammanhanget har nämnts den nordiska miljöskyddskonventionen, som undertecknades i februari i år. Den ålägger myndigheterna i varje nordiskt land att vid prövning jämställa miljöskyddsintressena i de övriga länderna med motsvarande intressen i det egna landet. Om den skall tas på allvar måste det betyda både att det befintliga ferrokromverket åläggs bättre rening och att man vid planeringen av det nya stålverket på finsk sida lägger allra största vikt vid miljöskyddet, som tyvärr har nonchalerats hittills. Det har redan skett alltför mycket negativt i det här begränsade vattenområdet. Det sägs i svaret att den nordiska miljöskyddskonventionen inte är tillämplig i sammanhanget, eftersom vi har den särskilda gränsälvsöverenskommelsen och en gemensam gränsälvskommission. Men kommissionen har tydligen tidigare inte agerat med den kraft man borde ha kunnat begära. I den nordiska miljöskyddskonventionen heter det, som jag sade, att man i varje nordiskt land bör jämställa miljöskyddsintressena med motsvarande intressen i det egna landet. Oavsett det undantag som tycks ha gjorts i det här fallet måste de formuleringarna vara vägledande när det gäller miljöskyddet. Skall den konventionen tas på allvar måste det också innebära både att det befintliga ferrokromverket åläggs bättre rening och att man vid planeringen av det finska stålverket skall lägga allra största vikt vid miljöskyddet. Det har, som sagt, hänt åtskilligt redan. Intressant i sammanhanget är också att man förbereder en ordentlig kartläggning av den nedsmutsning som redan har skett och en ordentlig kontroll i fortsättningen av vattenkvaliteten genom regelbundna och grundliga provtagningar samt andra åtgärder.

Herr talman! Jag tror också att det finns bättre förutsättningar att i fortsättningen agera i denna fråga. Jag betvivlar inte att regeringen har problemet under noggrann uppsikt och att man kan agera och också kommer att agera kraftigare i fortsättningen än vad man har gjort hittills. Det måste anses vara mycket viktigt att ha en fast och fungerande kontrollorganisation, dels för att kartlägga hur läget är i dag, dels för att kunna kontrollera vattenkvaliteten i fortsättningen, efter det att nya industrianläggningar har etablerats. Sedan gäller det naturligtvis att hårt och bestämt slå larm, eftersom det som jag tidigare sade här handlar om ett ganska begränsat och ganska känsligt område som inte tål mera nedsmutsning. Jag anser vidare att jordbruksministerns formuleringar vittnar om att man från departementets sida tar mycket allvarligt på ärendet och att man är beredd att medverka för att förhindra fortsatt miljöförstöring. Det måste ju också betyda att erforderliga medel kommer att ställas till förfogande för upprättande av tillräckliga kontrollorgan. Med detta ber jag än en gång att få tacka för svaret och säger i likhet med jordbruksministern att jag skall följa utvecklingen med allra största uppmärksamhet.

Herr talman! Herr Pettersson i Västerås har frågat mig dels hur jag bedömer förutsättningarna för en utbyggnad av familjevårdshemmen inom kriminalvården de närmaste åren, dels om jag vill medverka till att den ekonomiska ansvarsfördelningen för denna vårdform klarlägges med inriktning att kostnaderna för densamma helt täckes av staten. Kriminalvården har under många år placerat klienter i familjevårdshem. Verksamheten har dock ej bedrivits i organiserad form och ej heller varit särskilt omfattande. Vid årsskiftet 1972/73 vistades endast ca 70 klienter i familjevårdshem. En grov uppskattning av behovet av sådana hem, som gjordes vid samma tidpunkt, visade att ca 375 hem behövdes vid sidan av de befintliga bostadsmöjligheterna för frivårdens klientel. Kriminalvårdsstyrelsen beslutade därför att genom en annonskampanj försöka öka antalet familjevårdshem. I början av april 1974 hade ca 100 personer och familjer till kriminalvårdsstyrelsen anmält sitt intresse för verksamheten. Kriminalvårdsstyrelsen har bedömt att en placering i familjevårdshem bl.a. kan medverka till att lösa de omställningsproblem som många klienter upplever vid övergången från anstaltsvård till frivård. Sådan placering ger bostad och ibland arbete men även träning i umgänge och etablerande av positiva kontakter. Jag instämmer i denna bedömning och anser i princip att möjligheter bör skapas för klienter, som av olika skäl har behov därav, att vistas i familjevårdshem. Liksom kriminalvårdsstyrelsen anser jag dock att frågan om familjevårdshemmens fortsatta utbyggnad ej kan behandlas isolerad från frivårdens övriga boendeformer såsom frivårdshotell, inackorderingshem och s.k. insprängda lägenheter. Frivårdsklienternas behov av olika boendeformer bör kartläggas och en samlad bedömning av behov och resurser göras. Denna bedömning bör sedan ligga till grund för ställningstagande till en eventuell utbyggnad av familjevårdshemmen. Möjligheterna att bygga ut familjevårdsverksamheten är beroende av flera faktorer. En sådan är att andra myndigheter söker lämpliga familjevårdshem som kan ta emot socialt störda barn och ungdomar, psykiskt utvecklingsstörda, alkoholmissbrukare, narkotikamissbrukare och psykiskt sjuka. Kriminalvårdens möjligheter att anskaffa flera familjevårdshem är härvidlag bl.a. beroende av allmänhetens intresse för och inställning till de straffades problem. En annan faktor av avgörande betydelse är frågan om ersättningen till familjevårdshemmen. Av herr Petterssons fråga kan utläsas att han vill att staten helt skall svara för kostnaderna för familjevårdsverksamheten inom kriminalvården. Jag kan ej dela denna uppfattning. Vid behandlingen av 1973 års statsverksproposition i vad den avsåg kriminalvården har riksdagen slagit fast att kriminalvårdens klienter har samma rätt till samtliga samhällets stödåtgärder och vårdinsatser som andra människor i vårt samhälle. För kriminalvårdens personal är det i första hand fråga om att klarlägga klienternas behov av åtgärder och vård samt förmedla den nödvändiga kontakten med ansvariga organ. Kriminalvårdens verksamhet bör främst inriktas på sådana konkreta åtgärder som kan bidra till att minska de dömdas sociala isolering och förhindra att de diskrimineras i fråga om arbete, utbildning, bostäder m.m. Det sociala rehabiliterings arbetet bör bedrivas i intim samverkan med samhällets övriga hjälporgan. Kriminalvårdsstyrelsen har vidtagit konkreta åtgärder i syfte att skapa bättre förutsättningar för kriminalvårdens klienter att erhålla familjevård. Vilken myndighet som skall svara för kostnaderna måste avgöras från fall till fall. Detta medför att kriminalvården måste i ökad utsträckning samarbeta med samhällets organ på angränsande vårdområden. Frågan hur detta samarbete skall etableras och organiseras är för närvarande föremål för överväganden.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Jag är inte helt nöjd med det, men jag hoppas att vi skall kunna reda ut begreppen i diskussionen. Vi skall inte bygga något mer Kumla, vi skall rusta upp frivården så att allt färre behöver tas in på anstalt. Frivården måste bli så effektiv att domstolarna även i svåra fall vågar satsa på den som ett alternativ till fängelse. Så sade generaldirektör Bo Martinsson i samband med den kampanj som kriminalvårdsstyrelsen gick ut med för att anskaffa familjevårdshem. Det är en målsättning värd att leva upp till. Mina frågor gällde dels hur justitieministern ser på förutsättningarna för utbyggnaden av familjevårdshemmen inom de närmaste åren, dels frågan om ett klarläggande av den ekonomiska ansvarsfördelningen och i det senare fallet om justitieministern ville medverka till att kostnaderna täcks av staten. Jag skall försöka att hålla mig strikt till sakfrågorna. Men jag vill gärna tillägga, att jag ser ett samband mellan dessa frågeställningar som man inte kan komma ifrån. Det är naturligtvis långt kvar innan man kan komma fram till likvärdiga alternativa valmöjligheter mellan frivård och fängelse. I årets budget satsas i runt tal 365 miljoner kronor på fångvårdsanstalterna medan frivården endast tilldelas 64 miljoner kronor. Anstaltsvården — om man nu kan tala om vård i detta sammanhang, jag är inte benägen att göra det — är mycket dyrbar, framför allt i förhållande till de resultat den ger. När det gäller frivården säger justitieministern i svaret att familjevårdshemmens utbyggnad inte får behandlas ”isolerad från frivårdens övriga boendeformer såsom frivårdshotell, inackorderingshem och s.k. insprängda lägenheter”. Jag bortser naturligtvis inte från denna helhetsbild, som man måste ha för att bedöma dessa frågor i stort. I större städer kanske det kan vara lämpligt med formen frivårdshotell, men på mindre orter torde frivårdshemmen vara ett bättre komplement. Framför allt har det att göra med allmänhetens inställning till de straffades problem. Ett frivårdshotell väcker som bekant större uppmärksamhet på en liten ort än det gör i en större stad. Det handlar ju om att försöka utsätta den straffade för så litet påfrestningar som möjligt och försöka uppnå största möjliga hjälp för att så att säga resocialisera den straffade. När det gäller kriminalvårdens möjligheter att anskaffa fler familjevårdshem tycker jag att justitieministern är ganska pessimistisk och intar en enligt min mening passiv hållning. Statsrådet säger att anskaffandet av familjevårdshem bl.a. beror på allmänhetens intresse för och inställning till de straffades problem. Finns det inte anledning, herr statsråd, att stimulera allmänhetens intresse, att försöka vidtaga åtgärder som syftar till ett positivare intresse från allmänhetens sida? Om vi är överens om att frivården har en större möjlighet att återanpassa den straffade än vad anstalterna har, så vore det naturligt att allt vad som är möjligt görs för en sådan utveckling. I detta sammanhang kan man inte bortse ifrån att en större utbyggd frivård är betydligt mindre kostnadskrävande än det andra alternativet — fängelset. Vi kommer då in på den ekonomiska ansvarsfördelningen. När det gäller denna fråga svävar statsrådet mindre på målet. Statsrådet hänvisar till 1973 års statsverksproposition och säger att kriminalvårdens klienter har samma rätt till samtliga samhällets stödåtgärder och vårdinsatser som andra människor i vårt samhälle. I teorin är detta naturligtvis riktigt, och jag vill inte bestrida detta faktum. Men hur är det i praktiken? Denna rättighet blir liksom hängande i luften med mycket begränsad möjlighet att bli en realitet. Jag vill, herr talman, något närmare belysa detta problem. Det ekonomiska läget ute i kommunerna är synnerligen ansträngt. Skälen härtill är många, och jag skall inte redovisa alla, men det finns anledning att erinra om dels det rekommenderade skattestoppet av finansministern, dels det faktum att på riksplanet beslutas en rad åtgärder i olika avseenden — inte onyttiga utan tvärtom nödvändiga sociala och andra åtgärder — som kommunerna sedan till största delen får finansiera. För undvikande av missförstånd vill jag säga, att jag självfallet är av den uppfattningen att skatten bör vara så låg som möjligt, framför allt den kommunala som inte är progressiv. Det handlar om helt andra ting, nämligen kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Det finns inte bara en tendens utan en reallinje, att allt fler utgifter som staten borde stå för lastas på kommunerna. Detta medför att kommunerna får allt mindre möjligheter att klara sina utgifter enbart för att upprätthålla den nödvändiga kommunala servicen. I ett sådant hårdare ekonomiskt klimat för kommunerna kryper alltid en reaktionär linje fram, och denna har tyvärr också slagit igenom i alltför stor utsträckning, nämligen höjning av taxor och avgifter för den kommunala servicens olika områden. Framför allt är detta genomgående i kommuner med borgerlig majoritet. Det är mot denna i all korthet tecknade bakgrund som man måste se frågan om den ekonomiska ansvarsfördelningen när det gäller vem som skall svara för kostnaderna för familjevårdshemmen och vilka konsekvenser detta ekonomiska läge får för anskaffandet av familjevårdshemmen och utbyggandet av denna vårdform. Rätten till samhällets stödåtgärder hänger samman med detta ekonomiska problem. Kriminalvårdens anställda ute på fältet — skyddskonsulenter och assistenter — har som statsrådet säger att klarlägga klientens behov av åtgärder och vård samt förmedla den nödvändiga kontakten med ansvariga organ. Här är jag angelägen om att instämma i statsrådets uppfattning om att detta måste ske i intim samverkan med samhällets övriga hjälporgan. Det har vi för övrigt framhållit i annat sammanhang. Men låt oss ta ett exempel ur den praktiska verkligheten. Skyddskonsulenten eller assistenten vet att en person skall ställas inför domstol för ett brott som är begånget och som förmodligen kommer att medföra frihetsberövande. Skyddskonsulenten har då en alternativ möjlighet till fängelset att föreslå, nämligen familjevårdshemmet. Familjevårdshemmet finns tillgängligt, men kommunen i fråga säger att på grund av det svåra ekonomiska läget kan den tyvärr inte stå för finanserna. Konsekvensen av detta enkla men jag tror vardagliga exempel blir att rätten till samhällets stödåtgärd inte kan realiseras i den utsträckning som skulle vara önskvärt. Därmed försvinner alternativet till fängelse. Den dömde får krypa in i en anstalt, och vederbörandes framtida möjligheter till ett mänskligt liv kan i värsta fall helt äventyras. I en sådan konkret situation kan man naturligtvis inte acceptera att det skall diskuteras från fall till fall vem som skall stå för kostnaderna. Man kan inte, i varje fall om man har en positiv inställning till frivården som ett alternativ till fängelset, acceptera ett köpslående i detta sammanhang. Jag hoppas verkligen att statsrådet delar min uppfattning att vi måste göra allt som är möjligt för att underlätta för de människor som råkar hamna i en sådan situation att få en reell möjlighet till ett annat alternativ än fängelset och att det skapas reella möjligheter för den enskilda människan. Byråkratin får inte avgöra en människas livsöde. Det kan inte vara försvarbart. I detta avseende tycker jag att statsrådet inte har avgett ett riktigt acceptabelt svar. Därmed förefaller det mig som om kriminalvårdsstyrelsens lovvärda satsning på utbyggnaden av familjevårdshem kommer att motverkas. Jag har försökt att tolka statsrådets svar så positivt som möjligt, men tyvärr kan jag inte annat än dra dessa negativa slutsatser. Jag vill sluta med att erinra om vad jag citerade av Bo Martinssons uttalande. Man kan kanske — naturligtvis litet tillspetsat — säga att departementschefen i någon mån motarbetar sin egen verkschef.
Herr talman! Det sista var ett ganska egendomligt yttrande, eftersom det råder full samstämmighet mellan justitiedepartementets och kriminalvårdsstyrelsens strävanden i dessa frågor. Nu har herr Pettersson i Västerås inte varit med i riksdagen så länge och har kanske inte följt de strävanden som pågått sedan ett par tre år att få fram en utbyggnad av frivården så att den skulle kunna bli ett alternativ till fängelse för domstolarna.

Nu talar väl egentligen herr Pettersson om två skilda saker. Det ena är familjevårdshem som alternativ till fängelse och det andra är familjevårdshem som en av de former där kriminalvården i frihet kan sätta in sina ansträngningar för att hjälpa.

Men när det sedan gäller kriminalvård i frihet, dvs. personer som har skyddstillsyn och är villkorligt frigivna, är det rätt naturligt att man måste söka efter olika former för att hjälpa alltefter den enskilde individens situation. I vissa fall kan familjevårdshem vara en lämplig vårdform, i andra inte. Då måste man söka sig fram via någon av de andra möjligheter som kriminalvården har. När det gäller strävandena att bygga ut frivården och göra den till ett meningsfullt alternativ i samhällets reaktion mot lagöverträdare tror jag att vi är ett bra stycke på väg. Vi har ju kunnat konstatera under senare år att antalet personer i våra fängelser minskar. Man får gå tillbaka till början av 1960-talet för att finna ett lägre antal än i dag. Det är naturligtvis en följd av utbyggnaden av kriminalvården i frihet att domstolarna nu i större utsträckning än tidigare dömer till sådan påföljd i stället för till fängelse. Vi är egentligen bara i början av verksamheten när det speciellt gäller familjevårdshemmen. När herr Pettersson i Västerås säger att jag inte skulle vara intresserad av att kriminalvårdsstyrelsen sysslar med denna verksamhet är det fullkomligt felaktigt. Jag förstår inte var herr Pettersson fått det ifrån. Jag har ju med största intresse följt strävandena att genom annonsering och på annat sätt försöka få fram lämpliga familjer som kan hjälpa kriminalvården i de här avseendena. Men jag har också påvisat att det finns en konkurrens om dessa hem från andra sociala stödorgan. I vad gäller ersättningen har herr Pettersson och jag tydligen olika uppfattning. Därvidlag vill jag återkomma till vad jag sade i mitt interpellationssvar, att det enligt min mening är principiellt felaktigt att kostnaderna generellt skall falla på staten. När det gäller en klient som är berättigad till socialhjälp skall det förhållandet att han begått brott inte medföra en särbehandling på så sätt att staten påtar sig kostnadsansvaret. Jag vill i detta sammanhang nämna att redan i dag utgår statsbidrag till primärkommunerna för den familjevårdsverksamhet som anordnas för alkoholoch narkotikamissbrukare. Många av kriminalvårdens klienter tillhör dessa missbrukargrupper. Det är då naturligt att frågan om ersättning till familjevårdshemmen löses på samma sätt som för personer som inte är aktuella inom kriminalvården. Nu pekar herr Pettersson på att det i ett enskilt fall kan förekomma svårigheter att få ersättning eller att påkalla insatser från annat håll. I sådana situationer har ju som en yttersta utväg skyddskonsulenten möjlighet att träda till och hjälpa vederbörande. Till slut vill jag säga att när det gäller att intressera allmänheten för att hjälpa till i dessa frågor, så går det som en röd tråd i både kriminalvårdsstyrelsens och departementets arbete på det här området. Jag vill särskilt hänvisa till brottsförebyggande rådet som finns sedan ett år tillbaka. En av arbetsgrupperna i brottsförebyggande rådet har direkt till uppgift att syssla med frågor om att bryta ner allmänhetens attityder och att få allmänheten inkopplad i det gemensamma arbetet att hjälpa dessa människor.

Herr talman! Det är riktigt som statsrådet påpekat, att jag är ny här i riksdagen. Jag kan påpeka en sak till, nämligen att jag inte är någon expert på dessa frågor. Men jag är synnerligen intresserad av dem. Jag sade också att min slutkläm var litet tillspetsad. Men man kan dra den slutsatsen att verkningarna blir de som jag nämnde. Jag vill också rätta till ett annat missförstånd. Statsrådet trodde att jag menade att han inte skulle vara intresserad. Jag sade att statsrådet tycks ha en passiv hållning i denna fråga. Det är inte liktydigt med ett totalt ointresse. Men trots att jag är ny här i riksdagen har jag som sagt ett intresse för dessa frågor, och jag har försökt att följa diskussionen på den senare tiden. Betoningen av utbyggnaden av frivården i allmänhet måste ses som en positiv företelse. Frivården har också blivit ett mycket starkt inslag i den livliga kriminalpolitiska debatten. Diskussionen gäller ju dels hur samhällets insatser bör riktas för att förebygga brott, dels åtgärder för att underlätta för de människor som begått brott och att anpassa dem i samhället. Den frihetsförlust som anstaltslivet innebär leder ofta till sociala och mänskliga tragedier, inte endast för den intagne utan även för anhöriga. Det leder ofta till att den intagne får en negativ attityd till hela samhället som givetvis motverkar vederbörandes anpassning. Anstaltslivets resultat är minst sagt dåliga från flera synpunkter, och kostnaderna i relation härtill är mycket höga. Enligt kriminalvårdsstyrelsen kostar varje intagen mellan 150 och 200 kronor per dygn. Familjevårdhem ger dessutom större möjligheter till återanpassning, och resocialiseringsarbetet underlättas. Jag anser också att utbyggnaden av familjevårdshemmen naturligtvis måste ses på sikt, men familjevårdshemmen är ett bra komplement till den övriga frivårdens boendeformer. I den takt som man kan utbygga denna frivård lättas trycket på anstalterna, och detta borde i konsekvensens namn innebära en lättnad på det ekonomiska fältet. En färsk enkät bland frivårdens tjänstemän visar att man skulle vilja ha ca 400 sådana frivårdshem under den närmaste tiden. Det finns meningsriktningar som hävdar att denna siffra är för låg, men låt oss anta att man kunde uppnå den målsättningen, då skulle kostnaderna per år bli ca 14 miljoner kronor i runt tal. Summan förefaller vara mycket blygsam, men skall kommunerna stå för kostnaden blir den kännbar för dem. Samtidigt med utbyggnaden av familjevårdshemmen lättas, som jag tidigare sade, trycket på anstalterna och därmed minskas också utgifterna. Det vore då rimligt att staten står för dessa utgifter, framför allt om man skall försöka leva upp till generaldirektör Martinssons uttalande att vi inte skall bygga några fler Kumlaanstalter. Då får man ju pengar över att satsa på andra vårdformer. Eljest får ju en utbyggnad av familjevårdshemmen samma konsekvens som många andra reformer, nämligen att staten övervältrar utgifterna på kommunerna. Framför allt måste köpslåendet om vem som skall betala elimineras. Det kan inte, herr statsråd, vara rimligt att kriminalvårdens fältarbetare skall göra upp denna fråga med socialnämnder och kommunrepresentanter. Jag är övertygad om att det görs mycket på detta område, och det är relativt nytt. Vi är i början på det här reformarbetet. Men här kommer obönhörligen den straffade in i bilden på ett mycket negativt sätt. Han får naturligtvis inte bli en bricka i ett ekonomiskt resonemang, utan vårdfrågan måste bli den avgörande, och den får inte bli föremål för köpslående. Jag är övertygad om att kommunernas goda vilja finns, men de ekonomiska resurserna räcker alltså inte till. Jag tycker vidare att det i statsrådets svar, i varje fall som jag tolkar det, lämnas ett par i viss mån motsägande besked. Statsrådet säger först att han inte delar min uppfattning att staten skall stå för kostnaden för familjevårdsverksamheten, men sedan säger han att vilken myndighet som skall stå för kostnaderna måste avgöras från fall till fall. Jag vet inte hur jag skall tolka dessa uttalanden. Jag tror inte att vi kommer så särskilt långt just i dag med en debatt om vem som skall stå för dessa kostnader. Jag är dock angelägen om att klara principiella riktlinjer dras upp, oavsett vem som får betala dessa kostnader. Det skulle självfallet underlätta verksamheten för kriminalvårdens fältarbetare och hela handläggningen av dessa frågor. Jag vill till slut erinra om att kriminalvårdsstyrelsens egna resurser för dessa stödåtgärder är mycket blygsamma. Om jag inte minns fel, uppgår dessa medel till 3,5 miljoner kronor, som i regel bara räcker till att ordna vissa praktiska förutsättningar för vård. För insatser härutöver torde alltså samhällets övriga resurser för hjälp och stöd få tas i anspråk. Jag skulle önska att statsrådet klarare ville ange vem som skall stå för kostnaderna för familjevårdsverksamheten. Ett sådant uttalande skulle vara värdefullt för fältarbetarna på detta område.
Herr talman! Det är ju bara tacknämligt att herr Pettersson i Västerås vill intressera sig för dessa frågor och söka tränga in i dem. Frågan om kostnadsfördelningen är inte så enkel. Jag tror inte man kan göra det så lätt för sig att man jämför budgetsumman för fängelseområdet, ca 360 miljoner kronor, med motsvarande summa för frivårdsområdet, dvs. ca 60 miljoner kronor. På frivårdsområdet tillkommer ju stora utgifter. Också människorna inom frivården skall ju ha bostad och mat, och många av dem är beroende av hjälp från det allmänna. Det är alltså inte realistiskt att bara kräva att människor skall flyttas över till frivården därför att detta blir billigare. Det är ju inte det som skall vara avgörande för frågan om fängelse eller frivård, utan det skall naturligtvis vara den kriminalpolitiska målsättningen.

Man kan inte heller enbart basera diskussionen på frågeställningen frivårdshem eller fängelse. Problematiken gäller i stället valet mellan frivårdshem och någon annan form av insats inom frivården. Jag vill framhålla som min uppfattning, och den är grundad på det arbete jag kunnat följa inom frivården, att man inte kan satsa enbart på en vårdform. En enda form passar inte för alla människor. Familjevårds hemmen är säkerligen mycket lämpliga för en del personer, men jag tror — Nr 78 att det gäller för ett rätt litet antal av detta klientel. Det är visst inte så Fredagen den att alla dessa människor, som ofta har besvärliga handikapp, kanske 10 maj 1974 psykiskt och socialt, passar in i den typ av insatser som familjevårds — = — — hemmen representerar. Men det finns ju också andra alternativ att Öm utbyggnad av erbjuda, som skall byggas ut i mån av våra resurser. Man kan inte satsa för familjevårdsmycket på en typ av åtgärder, om man bedömer det som viktigare att hemmen satsa på en annan form av kriminalvård i frihet, där man för andra delar av klientelet kan göra en bättre insats. Jag skall inte gå särskilt in på frågan om vem som skall betala, eftersom jag har sagt det dels i interpellationssvaret, dels i mitt förra inlägg. Jag vill bara förtydliga mig så till vida att någon motsättning tyckte jag inte att det fanns i interpellationssvaret. Av vad jag sade i slutet av svaret om vem som skall svara för kostnaderna kan man ju förstå att det kan bli fråga om en avvägning mellan samhällets olika organ och att det inte kan fastslås att någon myndighet generellt skall svara för kostnaderna. Med andra ord kan det här i vissa fall bli fråga om statsbidrag, vilket jag också påpekade i mitt senaste anförande.
Herr talman! När jag jämförde de 365 miljonerna till anstaltsvården med de 64 miljonerna till frivården drog jag inga slutsatser av detta; jag bara nämnde relationerna. Jag är också helt på det klara med att det finns andra vårdformer som måste beaktas i det här sammanhanget, och jag sade inledningsvis att jag delade uppfattningen att detta måste tas med i helhetsbilden. Men jag tänker närmast på mindre platser. Jag tror inte att det skulle vara så lämpligt att uppföra exempelvis frivårdshotell där. Sådana väcker en viss uppmärksamhet, och vi känner ju alla till allmänhetens syn på de här frågorna. Som sagt måste man se detta som en helhet. När jag framställde interpellationen sköt jag in mig just på frågan om utbyggnad av familjevårdshemmen, och det är väl närmast därför som jag har fastnat litet i de här sammanhangen. Jag tycker att det är en mycket viktig fråga, som bör ägnas större uppmärksamhet. Jag betecknar det ändå som positivt att statsrådet nu är beredd att hjälpa till så att vi kan klara ut linjerna i varje fall för våra kriminalvårdsarbetare ute på fältet. Jag känner några människor som jobbar praktiskt med de här problemen, och de har vissa svårigheter när det gäller att få loss pengar. Har vi då inte klara linjer för deras arbete, så försvåras det självfallet ytterligare. Jag hoppas att statsrådet, liksom jag, är angelägen om att vi skall jobba vidare med de här problemen och försöka att slutligen nå det mål som vi alla, tror jag, ändå har, nämligen att vårt samhälle skall slippa anstaltslivet i så stor utsträckning som möjligt och få en bättre, utbyggd frivård i olika former. Jag vill sluta med att tacka för den här diskussionen, som i varje fall för mig har varit upplysande.

Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat vilka möjligheter det enligt min mening finns att tillförsäkra folktandvården det antal tandläkare som behövs för att folktandvården skall kunna infria sitt vårdansvar i enlighet med statsmakternas beslut. Den vid förra årets riksdag beslutade tandvårdsreformen innebar bl.a. att landstingen som huvudmän för folktandvården fick ett lagfäst tandvårdsansvar för barntandvården. Det utbyggnadsprogram för folktandvården som i samband därmed lades fast omfattade också en ökning av vuxentandvården inom folktandvården. För att även i tandvårdsförsäkringens inledningsskede kunna säkerställa denna utbyggnad av folktandvården infördes en etableringsregel för nya privatpraktiserande tandläkare med syfte att motverka en ogynnsam utveckling av folktandvårdens rekryteringssituation. I detta sammanhang framhöll jag i propositionen att riksförsäkringsverket och landstingen måste följa utvecklingen med uppmärksamhet särskilt i försäkringens inledningsskede. Riksförsäkringsverket fick i uppgift att tillsammans med socialstyrelsen löpande inhämta rapporter från försäkringskassorna och folktandvårdens huvudmän om anslutningen av nya privatpraktiker till försäkringen och tillgången på tandläkare inom folktandvården. Jag framhöll vidare i propositionen att det i början till dess läget kan bättre överblickas kunde bli nödvändigt att vilandeförklara inträdesanmälningar till försäkringen från nya privatpraktiserande tandläkare. De uppgifter om tandläkartillgången inom folktandvården som nu föreligger har föranlett såväl Landstingsförbundet som socialstyrelsen att i enlighet härmed hos riksförsäkringsverket begära att inträdesanmälningar till försäkringen från tandläkare som vill börja privatpraktik skall tills vidare vilandeförklaras. Denna fråga är för närvarande under prövning i riksförsäkringsverket. Utan att föregripa riksförsäkringsverkets kommande beslut vill jag för min del understryka, att de etableringsregler som utformats i tandvårdspropositionen och som godtagits av riksdagen har tillkommit för att säkerställa utbyggnaden av folktandvården. Dessa 157 att tillförsäkra folktandvården ett tillräckligt antal tandläkare etableringsregler gör det möjligt att förhindra en ogynnsam utveckling av tandläkartillgången inom folktandvården. De möjligheter till etableringsbegränsning för privatpraktik som enligt statsmakternas beslut således föreligger har ansetts särskilt angelägna med hänsyn till folktandvårdens lagfästa ansvar för barntandvården. Jag vill erinra om att beslutet om tandvårdsreformen har grundats på förutsättningen att hela nettotillskottet av nya tandläkare kommer att tillföras folktandvården. Finns det risk för att folktandvården inte skulle tillföras tandläkarresurser i den utsträckning som statsmakternas beslut således förutsätter, utgår jag från att de nämnda åtgärderna för att säkra folktandvårdens utbyggnad kommer att genomföras.

Herr talman! Först ett tack till socialministern för svaret. Även om jag inte kunnat undgå att påverkas av vad som på senaste tiden framkommit i massmedia är det främst som ledamot av ett landsting jag ställt frågan till socialminister Aspling. Det förhållandet att tillgången på tandläkare inom folktandvården äventyrar det vårdansvar som landstingen i egenskap av huvudmän har för framför allt barntandvården måste bedömas som mycket allvarligt. Jag måste därför, i motsats till en del andra kommentarer, uttrycka min tillfredsställelse med att Landstingsförbundet och socialstyrelsen har gripit in. I svaret säger också socialministern att han i propositionen framhöll att riksförsäkringsverket och landstingen måste följa utvecklingen med uppmärksamhet särskilt i försäkringens inledningsskede. Jag kan inte finna att något av de här organen förhastat sig. Tvärtom är det väl så att vi inte stillatigande kan bevittna den här utvecklingen utan måste söka skapa en balans mellan folktandvård och privatpraktik. Det är, som jag ser det, nödvändigt med kraftiga markeringar så att nuvarande utveckling med en överströmning av tandläkare från folktandvården till privatpraktik kan hejdas. Landstingsförbundet har anvisat två vägar, dels att anmälningar till försäkringen från nya privatpraktiserande tandläkare tills vidare vilandeförklaras, dels att gällande taxesystem överses. I sitt svar har socialministern främst uppehållit sig vid förslaget till vilandeförklaring av de ansökningar som gäller privatpraktik, och jag skulle gärna se att socialministern ' litet utförligare klargjorde sin syn på nu gällande taxesystem. Under 1973 slutade inte mindre 145 tandläkare i folktandvården för att bli privattandläkare. Hittills i år har 45 slutat. Härtill kommer ytterligare 15 som hittills sagt upp sig med avsikt att bli privattandläkare. Detta är ingen lovande utveckling, allra helst som den förutsågs i propositionen. Socialministern nämnde också i interpellationssvaret att hela nettotillskottet av nya tandläkare skulle komma folktandvården till godo. Det här måste bedömas som en mycket farlig utveckling, om den får fortsätta. Överströmningen är för stark för att kunna accepteras, och det är — som jag inledningsvis framhöll — helt naturligt att man från huvudmannens sida griper in. Vårdansvaret för barntandvården och den prioritering av vårdresurserna för barn och ungdom som riksdagsbeslutet om folktandvårdens utbyggnad innebär måste huvudmännen ta på sig. I mitt eget län har i år 22 tjänster inom folktandvården utannonserats. Av dessa är endast 8 besatta. Min första följdfråga till socialministern vill jag anknyta till taxesystemet, och jag efterlyser därför socialministerns uppfattning om nu gällande taxesystem.
Herr talman! Herr Olsson i Edane efterlyste mina synpunkter på frågan om tandvårdstaxan. Som framgår av mitt svar innefattar beslutet om tandvårdsreformen olika möjligheter till etableringsbegränsning för ny privatpraktik för att därigenom säkerställa folktandvårdens utbyggnad. Även frågan om en noggrann kontroll av tandvårdstaxans utfall har ingående behandlats i tandvårdspropositionen, och behovet av sådan kontroll har också understrukits vid riksdagsbehandlingen. BI. a. med hänsyn till angelägenheten av att stärka folktandvårdens ställning har jag i tandvårdspropositionen betonat att effekterna av tandvårdstaxan redan från början måste följas med uppmärksamhet. Riksförsäkringsverket har därför samtidigt med beslutet om tandvårdsförsäkringen fått i uppdrag att så snart detta kan ske göra en noggrann uppföljning av taxans effekter med möjlighet för verket att snabbt föreslå de förändringar som kan vara motiverade. Enligt vad jag har inhämtat från riksförsäkringsverket kommer ett första underlag för dessa bedömningar av tandvårdstaxans hittillsvarande utfall att föreligga inom kort. Som framgår av vad jag sagt ankommer det då på riksförsäkringsverket att även i detta avseende ta ställning till erforderliga åtgärder i enlighet med intentionerna i statsmakternas beslut om tandvårdsreformen.
Herr talman! Jag är tacksam för upplysningen beträffande den tilltänkta översynen av taxesystemet. Låt mig bara helt kort knyta an till den översyn som Landstingsförbundet har begärt ute bland landets tandvårdschefer. Om den avstämning som vi sålunda kommer att få skulle påvisa att situationen är ännu mer bekymmersam än vad som kan utläsas av hittills föreliggande siffror, måste det ge anledning till ytterligare kraftiga åtgärder. Och jag vill då fråga: Anser socialministern att de etableringsregler som utformats i propositionen kan bedömas som tillräckliga, eller på vilket annat sätt skall samhället kunna gripa in och styra utvecklingen rätt, så att folktandvården kan infria sitt vårdansvar?
Herr talman! Som jag framhållit i mitt svar var vi angelägna om att vid utformningen av tandvårdspropositionen tillse att de instrument förelåg som i framtiden skulle kunna möjliggöra en kontroll av utvecklingen. Således finns etableringskontrollen och även möjligheten till vilandeförklaring av inkommande ansökningar. De möjligheterna föreligger alltså. att tillförsäkra folktandvården Låt mig understryka vad jag framhöll i mitt svar: Finns det risk för att folktandvården inte skulle tillförsäkras tandläkarresurser i den utsträckning som statsmakternas beslut förutsätter, utgår jag ifrån att de nämnda åtgärderna för att säkra folktandvårdens utbyggnad också kommer att genomföras.

Herr talman! Herr förste vice talmannen Bengtson har frågat mig om jag anser utvecklingen av hembränningsverksamheten vara så oroväckande att en proposition kommer att föreläggas riksdagen om skärpt lagstiftning som ger myndigheterna effektiva möjligheter att snabbt komma till rätta med hembränningen och den affärsverksamhet som direkt eller indirekt stimulerar hembränningen. Många tecken tyder på att den olaga sprittillverkningen har ökat. Under den senare tiden har det uppdagats flera fall av sådan tillverkning i stor skala. Till denna utveckling torde inte minst ha bidragit marknadsföringen av vad man kan kalla läroböcker i sprittillverkning och för sådan tillverkning lämpliga apparater m.m. Möjligheterna att ingripa mot denna marknadsföring är enligt min mening alltför begränsade, och jag avser att utan onödigt dröjsmål undersöka hur dessa möjligheter kan förbättras så att effektivare ingripanden kan ske.

Herr talman! I det svar på min interpellation som finansministern just lämnat konstateras det att många tecken tyder på att den olaga sprittillverkningen har ökat, att möjligheterna att ingripa mot denna marknadsföring är begränsade och att finansministern ”avser att utan onödigt dröjsmål undersöka hur dessa möjligheter kan förbättras så att effektivare ingripanden kan ske”. Det är ett i högsta grad positivt svar. Det har lämnats snabbt, och jag tackar finansministern för hans avsikter att resolut ta itu med dessa olagligheter och med de personer som försöker främja dem. Jag har givetvis ingen som helst anledning att gå i polemik mot finansministern i detta fall. Jag kanske får tillägga några ord för att ytterligare understryka nödvändigheten av att utan onödigt dröjsmål ta itu med denna hantering. Det finns mycket material att referera till. Jag har hämtat något ur en av de böcker som finansministern har nämnt i svaret. I denna bok säger man visserligen att hembränning är olaglig, men man använder sedan ordalydelser som är allt annat än klara och riktiga. Man säger bl.a.: ”System-priserna bidrar säkert kraftigt till folks ökade lust att bränna sitt eget brännvin utanför lagen. Straffet för lagöverträdelser på detta område är strängt, men en Nr 79 tolerantare syn på den rena husbehovsbränningen har kunnat märkas på Måndagen den senare år. Polisen anser sig nog också i dagens samhälle ha allvarligare och 13 maj 1974 viktigare uppgifter än att spåra upp hembrännare. Det anses att en husbehovsbrännare som sköter sig själv och sin apparat väl kan vara Om skärpt lagganska svår att avslöja med de befogenheter och resurser som står polisen stiftning mot till buds.” hembränning Indirekt vill man alltså göra gällande att det är nog inte så farligt med de här olagligheterna. Man löper inte så stor risk att bli avslöjad osv. Det vore mycket mer att anföra ur denna skrift, som jag tycker på alla sätt indirekt antyder att det här är inte farligt, det kan man mycket väl göra. Man har sedan tagit upp en del statistik som visar vad som har hänt på olika områden. Man har t.o.m. sagt: ”Alkoholforskningsgruppen i Uppsala gjorde 1970—1971 en undersökning i ett norrländskt glesbygdsområde och fann ett bostadskvarter där det fanns en bränningsapparat i varje hus.” Slutligen anför man: ”Polisen anser att husbehovsbränningen förekommer i de flesta socialgrupper, även sådana som man kanske normalt inte väntar sig skall pyssla med dylika olagliga hanteringar.” Hela skriften går alltså ut på att hembränning liksom kan ursäktas. Den är inte så farlig. Det är en olaglighet som förekommer. Detta gör det synnerligen angeläget att man så snart som möjligt kan ta itu med hanteringen. Boken innehåller också de mest fullständiga beskrivningar på brännvinstillverkning. Allt finns med om hur man skall gå till väga, även anvisningar för den händelse man skulle misslyckas. Genom att tillsätta det och det kan man korrigera den felaktighet som uppstått. Som en kuriositet kan nämnas att man också ger anvisningar om hur brännvin skall kryddas och säger att brännvinskryddningen kan ”på sätt och vis sägas ha en ren nykterhetsfrämjande effekt”. Det tar nämligen, anför man som förklaring, rätt lång tid innan kryddningen är klar. Det är, som finansministern nämnde, inte bara försäljningen av sådana anvisningar som är betänklig utan också marknadsföringen av destillatorer. Man kan fråga vad de egentligen skall användas till. Det destillerade vattnet är ju inte lämpligt att dricka. Det brukar t.o.m. anslås i laboratorier att man inte skall dricka destillerat vatten. Till bilbatterier åtgår små mängder destillerat vatten, men detta kan erhållas gratis på bensinstationerna. Det finns således inte heller av denna anledning något behov av att destillera vatten. Inte desto mindre förekommer det ett utförligt reklammaterial, broschyrer som visar hur man till priser från 375 kronor och upp till I 595 kronor kan köpa destillationsapparater, helt kompletta inklusive ledning till toalettstolen, så att lukten inte skall störa någon eller avslöja vad som pågår. Rabattcheckar på 30—50 kronor förekommer. Jag kan också nämna något som understryker finansministerns och min gemensamma uppfattning, nämligen att en god vän till mig, redaktör och nykterhetsman, själv har ringt upp en leverantör av sådana apparater och fått beskedet att denne visst skulle kunna leverera en sådan men att 161 beställningarna var så många att leveranstiden var ganska lång. Det bekräftar ytterligare vår uppfattning att något bör göras åt detta. Som finansministern sagt har vi också små möjligheter att vidta åtgärder mot denna verksamhet. T. o. m. Pressbyrån säljer de böcker det gäller. Riksskatteverket har utarbetat en redogörelse för dessa förhållanden, där det bl.a. framhålls: ”Av det sagda framgår att nuvarande lagstiftning inte ger möjligheter till effektiva ingripanden mot annonser av detta slag. Inte heller synes möjligheter finnas till ingripanden mot den i specialbutiker öppet bedrivna försäljningen av tillbehör till sprittillverkning.” Detta var bara några reflexioner som jag har tillåtit mig att göra i detta sammanhang. Jag ber ännu en gång att få tacka finansministern för det mycket positiva svaret och beskedet att vi kan hoppas på åtgärder mot de olagligheter som förekommer på detta område.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig dels om jag vill ge kammaren en redogörelse för riktlinjerna för hur markägare, kollektiv, miljö och natur skall skyddas mot onödiga intrång och olägenheter vid vägbyggen, dels om jag anser att tillämpningen av 13 § väglagen är i överensstämmelse med vad riksdagen avsåg vid lagens antagande. Bestämmelserna i väglagstiftningen föreskriver att väghållningsmyndigheten vid upprättande av arbetsplan för byggande av väg skall ha samråd med såväl berörda myndigheter som enskilda, exempelvis markägare. I vägkungörelsen har särskilt föreskrivits att kommun och känd ägare till varje fastighet som berörs av ett vägföretag skall beredas tillfälle att framföra synpunkter vid sammanträde på platsen. Arbetsplanen skall vidare, med vissa undantag, ställas ut och hållas tillgänglig för granskning. För att vägverket skall få fastställa en arbetsplan och därmed få ta mark i anspråk med vägrätt skall länsstyrelsen först ha godtagit planen. Har vägverk och länsstyrelse olika uppfattningar om en vägomläggning hänskjuts frågan till Kungl. Maj:ts prövning. Fastighetsägare som berörs av vägomläggning liksom andra sakägare kan genom att anföra besvär över vägverkets fastställelsebeslut påkalla Kungl. Maj:ts prövning. Som herr Wennerfors påpekar skall enligt 13 § väglagen vid byggande av väg tillses, att vägen får sådant läge och utförande att ändamålet med vägen vinnes med minsta intrång och olägenhet för annan. Det är naturligt, att en vald vägsträckning måste bli en kompromiss mellan olika berörda intressen — allmänna och enskilda. Man kan inte allmänt föreskriva att något intresse regelmässigt skall sättas före ett annat. I varje konkret fall är det fråga om en avvägning mellan ofta sinsemellan motstående intressen. De omfattande samrådsrutiner och den underställningsskyldighet i fråga om vissa fastställelsebeslut som jag nyss redogjort för har föreskrivits för att så långt möjligt säkra en rimlig och rättvis bedömning i de enskilda fallen.

Herr talman! Jag ber först att få tacka herr statsrådet för svaret. Det innehåller i korta drag en redogörelse för förfarandet vid tillkomsten av arbetsplan för vägbyggande, men det är enligt min mening ganska intetsägande när det gäller frågan om den hänsyn som skall tagas till annans rätt enligt 13 § väglagen. Denna säger uttryckligen att det skall tagas hänsyn, alltså inte bara att det bör tagas hänsyn. I svaret framhålles att en ”vägsträckning måste bli en kompromiss mellan olika berörda intressen — allmänna och enskilda”. Eftersom det allmänna, representerat av vägmyndigheterna, är så oändligt mycket starkare ligger den slutsatsen närmast till hands att det är den enskilde som får stryka på foten. Vad jag genom min interpellation velat få belyst är hur den enskilde skall kunna få någonting alls att säga till om, så att man verkligen kan tala om en kompromiss. I själva verket tar vägmyndigheterna allt, och den enskilde får ingenting. Vari ligger då kompromissen? Statsrådet säger: ”Man kan inte allmänt föreskriva att något intresse regelmässigt skall sättas före ett annat.” Blir inte den praktiska slutsatsen då att det är vägintresset som går före allt annat? Det är alltså den starkares rätt som blir rådande. Det är vidare samrådsrutinerna och i sista hand Kungl. Maj:t som skall svara för att det verkligen blir ett givande och ett tagande från bägge parters sida, menar kommunikationsministern. Jag menar att samrådsrutinerna är ett skenförfarande utan verkligt innehåll. Jag skall berätta hur det verkligen går till. En plan utarbetas på ett kontor, beläget 20—30 mil bort, efter kartor och några besök på den blivande vägbanan. Ett markägarsammanträde utlyses. En fastighetsägare med kännedom om förhållandena, exempelvis på sin egen gård, föreslår en ändring. Planförfattaren svarar inte alls, svarar undvikande eller avvisar förslaget med en osaklig motivering. Sammanträdet förklaras avslutat — och är alltså hållet enligt lagens bokstavsföreskrift. Markägaren når ingenting. Han skriver till planmyndigheterna, men brevet besvaras ju inte. Länsstyrelsen godkänner, och vägverket fastställer planen. Markägaren besvärar sig hos Konungen. Vägförvaltningen avstyrker, länsstyrelsen avstyrker, vägverkets styrelse avstyrker, Kungl. Maj:t avslår. Inga skäl, hur goda markägaren än tycker dem vara, biter. Hela proceduren är ett skenförfarande. Ingen av de instanser — det må vara vägförvaltning, länsstyrelse, vägverk 2ller kommunikationsdepartement — besvärar sig ens med en syn på platsen och en diskussion på allvar med markägaren. Nej, de sluter sig inne i sina ämbetsrum och blundar för markägarens skäl. Detta är verkligen det famösa elfenbenstornet! Så kommer jag till frågan om avvägningen mellan intressena. Visst kan man föreskriva att ett intresse skall sättas före ett annat; det är bara en fråga om vilket intresse som bör gå först. Hur ofullkomlig den svenska vattenlagen än är så bygger den i varje fall på en riktig princip, nämligen den att vissa regler skall gälla vid en intressekonflikt för att ett intresse skall få ta över ett annat, t.ex. för att det allmänna skall få kränka den enskildes rätt. Expropriationslagen i sin tur specificerar bestämda expropriationsändamål och utesluter därmed stora områden av ändamål för vilka äganderätten inte får kränkas. Hur är det då med väglagen? Jo, den är annorlunda. Den bygger nämligen på nyttjanderätt, dvs. ett servitutsliknande institut med bibehållen äganderätt. Det är väghållaren som i viss ordning, i en viss procedur, tillägnar sig vägrätt, detta servitut för i regel långa tidsperioder. Det enkla sättet att skaffa sig vägrätt synes göra det försvarbart att i tillämpningen gå fram lättvindigare än vid expropriation eller ianspråktagande jämlikt vattenlagen, dvs. att i praktiken gå hänsynslösare fram mot människorna. Enligt min uppfattning kan man alltså säga, herr statsråd, att visst är den nya expropriationslagen konfiskatorisk, men den är opartisk och därmed ett uttryck för demokrati. Visst är förslaget till vattenlag konfiskatoriskt — i det här huset behandlar vi ju för närvarande vattenlagen — men den lagen är ändå opartisk. Den ger utrymme för att den enskildes rätt blir opartiskt prövad, och därmed är också den ett uttryck för vår svenska utvecklade demokrati. Men väglagen är partisk, och därför är den odemokratisk. Den enskildes rätt vid ett vägbygge prövas inte av en domstol eller av en skiljenämnd. Hans eller hennes rätt prövas endast av motparten, av vägmyndigheterna och t.o.m. i sista instans av kommunikationsdepartementet och departementschefen — en politiker. Här finns möjligheter att utan opartisk prövning av domstol gå hänsynslöst fram mot enskilda människor. Är detta demokratiskt, herr statsråd? Väglagen går bildligt talat rakt genom människors sängkammare, och det är därför som den hos så många väcker sådan avsky. Det enda skyddet för den enskilde är det som finns enligt lagens 13 8. Jag är därför litet besviken över att statsrådet inte har tagit upp den sidan av saken i sitt interpellationssvar. Det är just detta som är intressant att få diskutera, därför att rättsskyddet för den enskilda människan är svagare utbyggt i denna lag än i andra lagar. Vad kan man med andra ord göra för att förbättra rättsskyddet för den enskilde? Jag skall precisera vad jag menar. Lagen föreskriver att ändamålet med en väg skall vinnas med minsta intrång och olägenhet för annan. Markägaren hävdar att vägen tillfogar honom största möjliga intrång och olägenhet. Eftersom kostnaden inte får vara oskälig, erbjudes ett billigare alternativ. En konfliktsituation är alltså för handen. Jag frågar: Hur prövas det om markägaren har fog för sitt påstående? Svaret är, herr talman: Det prövas inte alls. Vem är det som avgör? Jo, i sista hand är det kommunikationsdepartementet och detta departements chef. Det är med andra ord vägintressets högste förespråkare. Jag frågar också: Vem förespråkar och försvarar markägarintresset utom markägaren själv? Svaret är: Ingen! Var finns en opartisk instans som prövar hans sak? Ingenstans! Han har emot sig hela statsapparaten med dennas för honom överväldigande resurser. Han kan inte vädja till en förutsatt opartisk instans, med andra ord till en domstol, för att få det berättigade prövat i sitt påstående att vägen tillfogar honom största möjliga intrång och olägenhet. Det är hans motpart — observera det — som dömer honom. I praktiken är markägaren i det närmaste rättslös. Den svenska vattenlagen har inte hindrat att hela byar och samhällstrakter i Norrland satts under vatten för vattenregleringarnas skull. Men det har i varje fall inte fått ske utan föregående domstolsprövning med utredning av skada och nytta och — inte minst viktigt — syn på platsen. Ingenting av allt detta behövs när en konflikt föreligger mellan vägintressena och markintressena — vägen bara går fram över de senare. Vad blir det för konsekvenser? Ja, för markägarens privatekonomiska intressen finns det ersättningsförfarande, som visserligen många gånger ger upphov till problem men som i alla fall kan bli föremål för en domstolsprövning. Jag skall inte här gå in på det. Det kan emellertid också föreligga folkhushållningsintressen och rena naturvårdsintressen i sammanhanget. I det fall som jag bl.a. har i tankarna som exempel har vägen dragits över en värdefull naturtillgång — en tidigare världsberömd granitfyndighet med en sorts granit som vi kan se på det gamla riksdagshuset eller på John Ericsson-statyn nere på Nybroplan. Det är alltså här fråga om ett industrimineral som enligt sakkunnigutlåtande förekommer i en ganska begränsad kvantitet. Om det i detta område finns låt oss säga 1 miljon ton — det vet vi inte så mycket om, men låt oss i alla fall anta att det rör sig om den kvantiteten, för det kan vara en rimlig uppskattning av hela den tillgängliga industrimineralfyndigheten — så krossas nu 120 000 ton industrimineral till makadam. Ytterligare 100 000 ton beräknas av sakkunniga bli oåtkomliga genom att väg, vägbankar och skyddsområden läggs ut. Det är alltså minst sagt ett väsentligt intrång. Regeringen har i dagarna tillsatt en utredning om hushållningen med landets mineralresurser. Här är det alltså en spolierad naturresurs att redovisa. En femtedel av en sällsynt granitsort skjuts i småsmulor för att tillgodose ett vägintresse. Det är svårt att undgå att ställa frågan hur kommunikationerna mellan kommunikationsdepartementet och industridepartementet fungerar. Jag kan nämna att Sveriges största stenbolag begärt 200 000 kronor för den förlorade stentäktsrätten till ett av de här berörda bergen. Nog visar väl detta att trafikekonomin kan behöva vägas mot nationalekonomiska intressen och att markägarens kunskaper förtjänar att beaktas. Enligt min mening är det tydligen här fråga om en lucka i väglagen, att det inte finns ett förfarande domstolsvägen eller genom skiljenämnd när det råder en konflikt mellan vägmyndigheterna och markägaren eller ett kollektiv om en vägsträckning, så att en opartisk prövning skulle kunna komma till stånd av bägge parters ståndpunkter. Som det nu är så är markägarens position alldeles för svagt skyddad. Jag förutsätter att herr statsrådet verkligen gör någonting åt detta. Jag ställer naturligtvis frågan om herr statsrådet har tänkt på den här sidan av saken och om han är villig att tillsätta en arbetsgrupp eller en utredning. I så fall hoppas jag att det sker skyndsamt.

Herr talman! Det finns ju många olika sätt att använda tid för att inte säga någonting. Herr Wennerfors har nu lyckats slå åtminstone ett av de rekord som jag känner sedan tidigare i det sammanhanget. Hur kan man, herr Wennerfors, när det gäller ett försök till seriös debatt — åtminstone hade jag hoppats att det skulle bli det — från denna talarstol rent allmänt utslunga anklagelser mot allt och alla utan att med ett enda exempel bevisa sina anklagelser? Vad är det för mening, herr Wennerfors, med att på detta sätt ta kammarens tid i anspråk, om man har någon som helst tanke på att i vårt gemensamma riksdagsarbete åstadkomma någonting? Jag bortser då från de rent illvilliga tankar som vi kanske alla hade hoppats inte skulle förekomma. Det angelägnaste i en seriös debatt om dessa viktiga frågor är ju att man konkretiserar sig. Det bjuder mig emot att över huvud taget ta upp vad herr Wennerfors här anförde, men några saker måste ändå sägas till kammarens protokoll, så att det inte för en framtida forskare skall verka som om herr Wennerfors denna vackra vårmåndag har kommit med något revolutionerande. När man hör herr Wennerfors” argumentation får man osökt den känslan att kommunikationsministern, vem det nu än är, sitter som något slags domare — och en mycket illvillig domare dessutom. Den uppfattningen tyckte jag mig förstå att herr Wennerfors har, när han sade att det är den enskilda människans motpart som dömer honom. Vad är det fråga om för domar, herr Wennerfors? Vad är det för domar vi utfärdar i kommunikationsdepartementet eller i andra departement? Vad vi gör är att fatta beslut. Jag trodde att herr Wennerfors efter så många år som riksdagsman och allmänpolitiker visste att några domar inte utfärdas i departementen; där fattar vi bara beslut. Det inte bara bör utan skall tas hänsyn, sade herr Wennerfors. Ja, just det. Och hur skall den enskilde någonsin kunna få rätt? Det får han aldrig, sade herr Wennerfors. Och sedan refererade herr Wennerfors hur det går till när det fattas beslut i sådana här frågor. Och herr Wennerfors lyckades inte någonstans i sin argumentering hitta något enda litet försonande drag av den innebörden att det också i vägärenden finns människor som har intresse av att en väg kommer till stånd och blir byggd. Jag kan föreställa mig att om herr Wennerfors någon gång — Gud bevare oss! — skulle få möjligheten att sitta i beslutsställning i sådana här sammanhang, så skulle det vara mycket enkelt för honom att fatta beslut utifrån en enskild persons i och för sig många gånger legitima intressen och utan att ta hänsyn till vad som kan vara ett allmänt intresse. I sin interpellation har herr Wennerfors ändå försökt att exemplifiera med ett par fall. Han har bl.a. nämnt riksväg 15 vid Påskallavik i Kalmar län. Men i sitt inlägg nu nämnde han inte ens den vägen vid namn utan konstaterade bara att stora naturvärden där har satts åt sidan för att statsmakterna velat vara illvilliga. Hur skulle det ha varit om herr Wennerfors i stället hade gått till källan och sett efter hur beslutet rörande vägen vid Påskallavik har kommit till? Där var det inte — lika litet som i något annat sammanhang — någon illvillig minister eller något illvilligt departement som bestämde hur det skulle vara. Nej, det var vägverket, länsstyrelsen och kommunen som hade samma uppfattning om vägdragningen, herr Wennerfors. Det är något annat det! Kommunen, länsstyrelsen och vägverket hade identiskt samma uppfattning om vägens dragning. En markägare anförde då besvär över vägverkets fastställelsebeslut, och det är den markägaren som herr Wennerfors interpellerar för i dag. Det är också herr Wennerfors” självklara rätt att göra det. Regeringen kunde då efter remissbehandling och en mycket ingående prövning konstatera att någon ändring av arbetsplanen inte borde göras och biföll därför inte besvären. Även vissa yrkanden som vägverket inte hade prövat vid sitt beslut lämnades utan åtgärd. Efter det att fråga uppkommit om att utöka det vägområde som angavs i arbetsplanerna kompletterades planen med under byggnadstiden erforderliga områden för upplag och transportvägar, och därefter fastställde statens vägverk reviderad arbetsplan för omläggning av vägen vid Påskallavik i vad avser bl.a. utökning av vägområdet. Även över det beslutet anförde samme markägare besvär med yrkande om annan vägsträckning. Det ökade intrång som följde med den reviderade arbetsplanen var med beaktande av de fördelar som vanns, bl.a. från trafiksäkerhetsoch kostnadssynpunkt, enligt regeringens bedömning inte sådant att en ändring borde ske. Bland allt det som herr Wennerfors pådyvlade oss var också att vi i detta fall inte skulle ha haft någon kontakt i ärendet med industridepartementet. Kan man vara så naiv, herr Wennerfors, att man tror en sådan sak? Hur kan man påstå att ett departement som mitt inte skulle ha intresse av att ha kontakt med industridepartementet i en sådan här sakfråga? Bara förmågan att säga det ifrån talarstolen tycker jag betygsätter herr Wennerfors” inlägg från början till slut. Nej, när det gäller herr Wennerfors och den här debatten besannas — som vanligt, höll jag på att säga — det gamla talesättet att när argumenteringen är dålig så höjer man rösten.
Herr talman! Det sista får verkligen stå för herr statsrådet själv. Jag är mycket förvånad över det sätt, på vilket herr statsrådet bemöter mig. Det är ytterligare ett exempel på hur man behandlar enskilda människors intressen. Statsrådet försöker här inför läktarpubliken och kammaren påskina att denna fråga skulle vara av sådan art att vi egentligen inte skulle diskutera den här, i varje fall inte på det sätt som jag gör. Statsrådet pratar om vårmåndag och allt möjligt annat och talar om naivitet osv. Jag tänker inte bära mig åt på det sättet mot herr statsrådet. Jag har tagit upp en principfråga, men den går herr statsrådet inte alls in på. Vad gäller då den principfrågan? Jo, den gäller skillnaden mellan exempelvis expropriationslagen och vattenlagen å ena sidan och väglagen å andra sidan, den gäller hur dessa lagar tillvaratar den enskilda människans rätt. Jag försökte från talarstolen påvisa — det kommer att finnas med i snabbprotokollet; det kan ändå inte komma bort genom det sätt på vilket herr statsrådet agerar — att när det gäller väglagen blir inte den enskildes rätt prövad av en opartisk instans, av en domstol eller av en skiljenämnd. Det är detta jag finner principiellt intressant. När det gäller de andra lagarna sker en sådan prövning, även om jag personligen har den uppfattningen att de är konfiskatoriska. Men den enskildes rätt prövas ändå opartiskt av en domstol, och det sker inte när det gäller väglagen. Jag tycker att herr statsrådet skall tala om det i stället för att smutskasta mig. Herr statsrådet påstår att jag inte har gått till källan. Jo, jag har gått till källan. Jag har tagit del av alla handlingar i exempelvis det här ärendet. Jag känner till andra ärenden där liknande saker har inträffat. Jag kan bevisa att det är på det här sättet. Även om jag inte nämnde Påskallavik i mitt anförande så fanns det med i interpellationen, och det var avsiktligt, för att statsrådet också skulle hinna studera denna fråga innan han kom till kammaren. Jag hoppas att herr statsrådet tar tillbaka litet av vad han sade och instämmer i att detta är en viktig principfråga för människorna. Är det så att herr statsrådet vidhåller den här uppfattningen kan de vanliga människorna ju bara fortsätta att rycka på axlarna åt politikerna, som inte tar hänsyn till enskilda människors rätt. Det är det som är så allvarligt.
Herr talman! Det senaste inlägget gjorde det inte bättre för herr Wennerfors. Till att börja med sade jag klart och tydligt nyss från talarstolen att det är herr Wennerfors” absoluta rätt att interpellera i ett enligt hans uppfattning felaktigt handlagt ärende. T. o. m. det gick herr Wennerfors förbi. Men det är betydligt allvarligare än så — herr Wennerfors för en debatt med mig som departementschef, men indirekt framför herr Wennerfors i detta ögonblick kritik och anklagelser mot en lång rad statliga myndigheter. Eftersom herr Wennerfors har tagit upp ett konkret fall kan vi för ett ögonblick beröra det; vad jag försökte säga i mitt förra inlägg var att kommun, länsstyrelse och vägverk har varit eniga i sin uppfattning och att Kungl. Maj:t inte har gjort någon ändring. Vad herr Wennerfors gör genom att använda min person, som är likgiltig i sammanhanget, är att utslunga anklagelser mot kommuner, länsstyrelser och vägverket för att de skulle — med ett illa ansett ord — mygla mot enskilda människor. Det tycker jag är det allra allvarligaste. Jag har alltid haft och kommer alltid att ha den största respekt för kommunala handläggare, länsstyrelser, vägverk och andra myndigheter. Och om herr Wennerfors har ett — enligt egen uppfattning — alldeles legitimt intresse av att smutskasta dessa instanser, säg då det rent ut i debatten och försök inte bara kapsla in den kritiken i de anklagelser som riktas direkt mot regeringen. Vi är inte rädda för kritik. Tvärtom. Vi skall ta vårt ansvar, och det finns instanser där sådan kritik kan föras fram mot oss. Det finns alltså ingen risk att vi skall undgå berättigad kritik. Men, herr Wennerfors, varför vara så försiktig när kritiken ytterst måste rikta sig mot kommunala förtroendemän, länsstyrelserepresentanter, vägverksfolk och andra? De kommer säkerligen, herr Wennerfors, att uppfatta det som en mycket märklig argumentering när de får läsa vad herr Wennerfors har sagt i den här debatten, som inte för frågan om den enskildes rätt ett enda fjät framåt. Den kan bara bidra till att öka motsättningarna mellan den politiska riktning som herr Wennerfors företräder — och som tar varje tillfälle i akt, t.o.m. ett enskilt vägärende, för att framföra sådana här anklagelser — och andra. Den kan inte föra till någonting positivt, och därför beklagar jag den här debatten, herr Wennerfors. Den skulle ha kunnat bli en sakdebatt, men det blev den inte.
Herr talman! Nu blir jag också beskylld för att jag kritiserar myndigheterna: vägmyndigheter, vägverk, kommuner, kommunalmän osv. Jag har, herr statsråd, kritiserat proceduren. Det är rätt självklart att jag står här och diskuterar denna fråga med herr statsrådet, eftersom kommunikationsministern är politiskt ansvarig i det här fallet. Nu skulle herr statsrådet kunna använda ett annat argument, och jag hade väntat att det skulle komma. Jag skall själv ta upp det. Riksdagen antog den här lagen år 1971. Vi var på vår kant mycket tveksamma om hur den skulle fungera, och vi diskuterade den och ställde frågor. Just 13 §, som jag hänvisar till, blev ändrad. Orden ”mot annan” kom bort då, och vi övervägde om vi skulle protestera mot det. Nu finns det här spörsmålet omnämnt i motiveringen, och även om vi inte blev garanterade att det hela skulle gå till på ett riktigt sätt blev vi lugnade, precis som vi blir när riksdagen antar andra sådana här lagar. Det sägs då: I verkliga livet går det inte till på det här sättet. Man tar ändå hänsyn till de enskilda människornas rätt. Sedan har vi alltså sett hur det kan fungera i praktiken, och därför har jag tagit upp den här principfrågan i riksdagen. Jag blir då behandlad på det här sättet av herr statsrådet, som själv efterlyser sakdebatt men som själv inte lägger fram några sakliga argument att tala om; han bara betygsätter mitt sätt att agera i det ena inlägget efter det andra. Vad spelar detta för roll? Men jag skall som sagt inte gå in mer på det. Hur skall jag fatta svaren i de här inläggen av kommunikationsministern? Eftersom jag inte har fått herr statsrådet att diskutera principfrågan, dvs. skillnaden i behandling vid iakttagande av den enskildes rätt och andra intressen vid tillämpningen av de tre olika lagarna, skall jag då fatta herr statsrådets agerande i riksdagen i dag — på denna vårmåndag dessutom — så, att det är ett uttryck för att statsrådet är ointresserad av att diskutera frågor rörande enskilda människors rätt? Och är det också någonting som är ett uttryck för herr statsrådets socialistiska inställning? — Jag får naturligtvis inte något svar på den frågan, men jag ställer den ändå.
Herr talman! Till det sista är det bara en sak att säga. Vi har alltså fått en ny väglag, framtagen efter ett mycket seriöst utredningsarbete. Den har ersatt en äldre lag, som har ansetts icke fylla måttet för 1970 och 1980-talen. Lagen har antagits av riksdagen. Den kan naturligtvis inte för all framtid vara fullkomlig vare sig i det ena eller i det andra avseendet. onödigt intrång Lagen praktiseras nu i det verkliga livet; dagligen och stundligen fattas det beslut på olika nivåer med den nya väglagen som grund. Från det allra minsta lilla vägärende till ärenden som rör de stora genomgående riksvägarna, om ärenden angående byggnad och förändringar av vägar fattas det beslut med denna lag som grund. I det spelet förekommer det många konfliktsituationer.

Det är ett svårt kompromissande i många fall, men jag anser — och detta tycker jag det är värt att få noterat i riksdagsprotokollet — att dessa frågor i de allra flesta fall sköts på ett utomordentligt seriöst och riktigt sätt. I en del fall är det nästan en omöjlighet att nå en kompromiss och ett kompromissbeslut som hjäpligt kan tillfredsställa huvuddelen av de inblandade parterna. Men i sådana fall menar herr Wennerfors, enligt inläggen i den här debatten, att man skall fästa vikt vid intressen av ett slag på ett sätt som kanske i vissa fall gör det helt omöjligt att genomföra ett vägprojekt. Jag skulle önska att herr Wennerfors innan denna debatt hade startat hade gjort sig det lilla besväret att gå igenom, kanske inte bara det här ärendet eller de ärenden som han här talar om, utan också litet mera allmänt sett hur vägärenden sköts, beslutas och genomförs. Därigenom skulle han ha fått möjlighet att ta del av den ändlösa rad av värdefulla kontakter som jag personligen får med kommuner, enskilda människor, organisationer och institutioner, som kommer till mig eller skriver till mig för att tala om sina bekymmer i anledning av ett planerat vägbygge. Han skulle då också ha fått kännedom om hur vägverket diskuterar med kommuner och hur länsstyrelser försöker kompromissa — oftast i all oändlighet — för att försöka hitta någon rimlig form för hur man skall kunna tillfredsställa den enskilde markägaren eller den enskilde intressenten. Ingenting av detta har framkommit i den här debatten, ingenting av den stora verkligt välmenande verksamhet som bedrivs på detta område av myndigheter och andra för att försöka gå till mötes den opinion och de krav som både enskilda och andra alltid har rätt att ställa på samhället. Herr Wennerfors ser inget försonande i den tanken att det skulle ha kunnat förekomma eller förekommer någon form av hänsynstagande. I all välmening vill jag säga, herr Wennerfors, att jag tycker det är synd att det i en debatt av det här slaget, som vi väl båda menar skall ha något syfte, bara skall vara svart eller vitt, att det inte skall finnas några nyanser i argumenteringen. Jag försöker i min verksamhet nyansera och inte bara måla i svart eller vitt. Jag hoppas att även herr Wennerfors efter den här debatten skall finna kompromisser förenliga med allas, såväl den enskilde markägarens som vägbyggarens, intresse. Kompromisser ger ofta bättre resultat än det envisa fasthållandet vid den ena eller den andra ståndpunkten.
Herr talman! Självfallet är en riksväg ett gemensamt ändamål, som många människor har intresse och nytta av. Men här är det inte fråga om att alla dessa enskilda människors önskan att få en bra väg genom sina bygder inte skulle bli uppfylld. I det här enskilda fallet erbjuds ett billigare alternativ. Om man flyttar vägen 500—600 m skulle man dels rädda granitfyndigheten, dels beakta naturvårdsintressena. Och vägbygget skulle inte försenas — det skulle kunna gå snabbt. Jag har ännu inte fått svar på principfrågan; den har statsrådet gått förbi. Jag vill därför till sist ställa en enkel fråga: Anser herr statsrådet att behandlingen av enskilda människors rätt enligt väglagen är helt opartisk?
Herr talman! Så länge herr Wennerfors inte finner det förenligt med de intressen han företräder att föreslå en ny formulering av väglagen är det inte jag som skall svara på om förfaringssättet är riktigt. Det är riksdagen som har fattat beslut om den nya väglagen, inte kommunikationsminister Norling. Den upplysningen hade jag knappast väntat mig att jag skulle behöva ge herr Wennerfors.
Herr talman! Låt mig då fråga så här: Är herr statsrådet villig pröva frågan om opartiskhet när det gäller väglagen i jämförelse med de två andra lagar som här nämnts?
Herr talman! Om herr Wennerfors går tillbaka till det beslut som riksdagen tog i anledning av den nya väglagen skall han finna att en överväldigande majoritet av riksdagen stod bakom förslaget. Det skulle rimma illa med mitt ansvar, om jag i strid med en praktiskt taget enig riksdag skulle föreslå en ändring. Jag utgår från att i detta fall som i alla andra en riksdagsopinion kommer att växa fram om så visar sig befogat. Tills vidare har jag en känsla av att herr Wennerfors är tämligen ensam om den opinionen.

Herr talman! Herr Adamsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att möjliggöra en sådan prissättning på stadsgas att en forcerad övergång till andra energiformer undvikes i avvaktan på att riktlinjerna för den framtida svenska energipolitiken klarnat. Jag vill inledningsvis instämma i vad herr Adamsson säger beträffande betydelsen av att gasverken fortsätter att producera stadsgas. Inte minst gäller det möjligheterna att använda gasnäten för den naturgas som kan komma att importeras i framtiden. Alla förbrukare av oljeprodukter här i landet har under det senaste året fått vidkännas stora prishöjningar på grund av väsentligt höjda råoljepriser. Det gäller också gasverken som utnyttjar lättbensin och gasol för framställning av stadsgas. I december förra året infördes högstpriser på motorbensin, motorbrännolja och eldningsolja. Regeringen ansåg då, att prisregleringen inte skulle omfatta andra oljeprodukter. Den svenska marknaden för lättbensin präglas av få säljare och få köpare. Tre bolag levererar lättbensin och gasol till tio gasverk till stor del enligt långtidskontrakt. I samband med införandet av clearing för oljeprodukter i januari diskuterades möjligheten att låta lättbensin omfattas av systemet. Genom clearingen utjämnas skillnader mellan importpriserna. På så sätt kan man i ett kärvt försörjningsläge få in också dyrare olja utan att den inhemska prisnivån behöver höjas till nivå med de höga inköpspriserna på denna olja. I fråga om lättbensin skulle clearingen emellertid ha inneburit en prissubvention av hela den inhemska förbrukningen i stället för en prisutjämning. Det skulle i sin tur ha drabbat förbrukare av andra oljeprodukter. Detta överensstämmer inte med clearingens syfte. En jämförelse av prisutvecklingen på lättbensin och tunn eldningsolja under perioden januari 1973 — maj 1974 visar att priset för lättbensin ökat mer än för prisreglerade oljeprodukter. Detta är en konsekvens av att bolagen anpassat sina priser till rådande världsmarknadsnotering sådan den kommer till uttryck i t.ex. Rotterdam. För närvarande pågår överläggningar mellan bolagen och gasverken om nya avtal eller prisrevision av löpande avtal. Herr Adamsson befarar en forcerad övergång till andra energiformer på grund av höjda gaspriser. Statens prisoch kartellnämnd har gjort en översiktlig jämförelse mellan driftkostnaderna i Malmö för uppvärmning och annan användning i hushållen av eldningsolja, gas och elektricitet under januari 1973 och maj 1974. Denna jämförelse visar en kostnadsutveckling till nackdel för stadsgasen. Huruvida denna förändring av prisrelationerna är tillräckligt stor för att framkalla en snabb och omfattande övergång från gas till exempelvis elkraft, låter sig ännu inte bedömas. Jag har därför uppdragit åt SPK att följa utvecklingen av prisrelationerna och rapportera om någon omfattande övergång från gas kan noteras. SPK, som löpande följer prisutvecklingen, diskuterar också priserna på lättbensin med leverantörerna mot bakgrund av bl.a. kostnadskalkyler. Jag vill avvakta resultatet av dessa överläggningar innan jag tar ställning till om en prisreglering är erforderlig på detta område.

Herr talman! Jag vill först tacka handelsministern för svaret och framför allt för att det kommit så snabbt. Jag är givetvis också tacksam för att handelsministern delar min uppfattning om betydelsen av att gasverken fortsätter att producera stadsgas, i varje fall fram till den tidpunkt då vi närmare kan bedöma huruvida det finns förutsättningar Nr 79 att importera naturgas, antingen — genom rörledningar — gas i sin Måndagen den naturliga form eller djupfryst gas. 13 maj 1974 Inte minst med tanke på att vi i morgon får en energidebatt skall jag nu inte gå närmare in på dessa ting, då jag finner att handelsministern helt delar min syn. När emellertid handelsministern kommer in på frågan om prisutvecklingen på lättbensin och tunn eldningsolja konstaterar han att priset på lättbensin ökat betydligt mer än priset på prisreglerade oljeprodukter. Jag vågar säga att oljebolagens prissättning på dessa produkter, av den senaste prisutvecklingen att döma, påminner om talet om gungorna och karusellen. Lättbensin betraktades före oljekrisen mer eller mindre som en biprodukt eller låt oss säga utskottsvara och kunde förvärvas relativt billigt, vilket gjorde att vi kunde framställa stadsgas i full konkurrens med andra energiformer. Oljepriset kan i dag sägas ligga ungefär tre gånger så högt som för ett år sedan. Men ser man på varan lättbensin finner man att priset är ungefär fem gånger högre än för ett år sedan. Nu säger handelsministern: ”Huruvida denna förändring av prisrelationerna är tillräckligt stor för att framkalla en snabb och omfattande övergång från gas till exempelvis elkraft, låter sig ännu inte bedömas.” Det kan naturligtvis sägas, allra helst om man bara ser till de priser som gasverken tar ut för sin stadsgas. Jag kan emellertid, eftersom jag ganska väl känner förhållandena i Malmö, säga att enligt det långtidsavtal som vi har med leverantören visar en bedömning av verksamheten för år 1974 att gasverket skulle gå med ett underskott av i runt tal 2 miljoner kronor mot att under 1973 underskottet stannade vid ungefär en halv miljon. Men skulle vi, som leverantören har krävt i anledning av oljekrisen, betala det pris som denne nu debiterar, skulle underskottet uppgå till icke mindre än 3,5 miljoner kronor. Då uppstår frågan: Är staden som ägare av gasverket beredd att fortsätta en verksamhet med ett så stort driftsunderskott? Rent teoretiskt kan man säga: Höj taxorna så att de någorlunda svarar mot råvarukostnaderna. Men det är inte möjligt. Hushållens taxor måste avvägas mot vad de betalar för exempelvis el. Gasen till en gasspis bör i princip inte vara dyrare än elektriciteten till en elspis. När det gäller uppvärmningsändamål har vi eldningsolja I som en klar konkurrent till stadsgasen. Här är förhållandet det att eldningsoljan har prisreglerats och sats ned i pris. ” När det gäller industrin — småhantverk och dylik verksamhet — har stadsgasen icke bara att konkurrera med gasol utan också i mycket stor utsträckning med eldningsolja 1. Det gör att prissättningen på området är beroende av om vi skall upprätthålla konkurrensen med andra energislag. Det är i dag inte möjligt för stadsgasverken att ta ut de verkliga kostnaderna för driften. Som jag framhållit i min interpellation är det stor risk för att dessa stora driftsförluster kommer att aktualisera en avveckling av stadsgasverken i snabbare takt än vad som är önskvärt från allmänna synpunkter. Kommunalmännen frågar sig naturligtvis huruvida det kan vara riktigt att fortsätta med en verksamhet med ett så stort underskott som det som jag nu har nämnt för Malmös vidkommande. En nedläggning av stadsgasverken får inte ske alltför snabbt. Icke mindre än 380 000 hushåll använder gas för sin energiförsörjning. De har i allmänhet inget annat alternativ än el, och städerna är icke beredda och har icke möjligheter att snabbt lägga om från gas till elförsörjning. När det gäller de 18 000 industri-, hantverksoch värmeabonnenterna är det tänkbart att en omställning på det området kan ske snabbare med tanke på den konkurrens som uppstår här icke minst från eldningsolja 1. Det gör att vi ser verkligt allvarligt på den uppkomna situationen. Det är naturligtvis de som nu bildar det största underlaget för gasverksdriften, dvs. industrikunderna, som i framtiden också har de största förutsättningarna att bli avnämare av naturgas. Det är klart att de stora driftsförluster som vi redan nu faktiskt kan konstatera kommer att uppstå under det här året ökar trycket från skattebetalarnas sida på kommunerna att avskaffa gasverksdriften, allra helst som det i dagens läge är svårt att se hur länge den nuvarande situationen kommer att råda. Jag är givetvis mycket tacksam för att handelsministern ägnar dessa frågor stor uppmärksamhet och följer vad som håller på att hända inte minst i de prisförhandlingar som nu pågår.

Än en gång ber jag att få tacka för svaret.
Herr talman! Med den sakkunskap som herr Adamsson obestridligen har när det gäller gasverkens ekonomi och framtida problem skall jag inte gå in i någon diskussion med honom på den punkten. Han har säkert starkt fog för det han säger. Mitt problem är emellertid huruvida ingripanden på detta område löser några problem. Därför vill jag avvakta de undersökningar som pågår. Jag valde att svara relativt snabbt på interpellationen för att herr Adamsson före riksdagssessionens slut skulle få veta hur jag i princip ser på detta. "När herr Adamsson helt riktigt säger att det procentuellt sett har varit starkare prishöjningar på lättbensin och gasol än på andra oljeprodukter har detta sin bakgrund i att över huvud taget i världen har dessa båda produkter genomgått en snabbare prisutveckling. Faktorerna bakom detta förhållande kan vara flera, men en faktor som vi måste ta reda på är kostnadsbilden för de svenska producenterna. Det är deras kostnader för dessa produkter som kommer att avgöra prisbildningen och som kommer att avgöra huruvida man över huvud taget kan göra något ingripande. Vi måste nämligen få dem att — och det förstår herr Adamsson mycket väl — producera dessa produkter, och då måste det finnas en rimlig relation mellan priser och kostnader. Vi följer naturligtvis de förhandlingar som pågår, men vid sidan av dem pågår en undersökning av kostnadsbilden och skäligheten i de priser som nu har uppstått på de här produkterna.